Fru talman! Fru Thorsson yttrade många tänkvärda ord. Det är egentligen bara en sak som jag undrar över. Är det rätt, fru Thorsson, att säga att t.ex. oljan kommer att ”ta slut” efter så och så många år? Jag tror att man blir vilseledd av sådana uttryck. Vad man i stället skall säga är att det blir en växande knapphet på olja. Den kommer att leda till prisökningar, till svårigheter att få den typ av leverans som man vill ha, till olika omställningar som i sig själva blir svåra och påfrestande. Jag tror att man skall uttrycka sig på det sättet i stället för att säga att oljan tvärt kommer att ta slut något visst år, om man vill förstå hur framtiden kommer att te sig på olika områden. Herr Palme gjorde denna debatt till någon sorts ideologisk kapplöpning, och jag undrar om detta är det riktiga tillfället för sådant. I sin genomgång förde han fram olika synpunkter, som det naturligtvis har varit svårt att hinna kommentera i de repliker som har gjorts tidigare. Jag tänkte därför anföra några synpunkter på vad herr Palme sade. Herr Palme sade att marknadsekonomin är så kortsiktig; där tillämpas perspektiv på bara 20—30 år, och det är svagheten i det systemet. Detta är fullständigt riktigt. Jag håller helt med om att det marknadsekonomiska systemet och de perspektiv som anläggs där i många fall är alldeles för korta och att det behövs ingrepp av olika slag. Det är detta som ekonomisk politik är till för. Men jag tror att man kommer alldeles fel om man, som herr Palme gjorde, för detta vidare till att vara en ideologisk triumf för planeringssystemet. Jag är inte säker på, fru talman, att de olika exempel vi har på planering här i landet har kännetecknats av att förutseendet har sträckt sig så långt som till 20—30 år. Ser vi på bostadspolitiken är det staten och det offentliga som bestämmer allt — in i detalj. Hur ligger det till där? Ja, vi har många tomma bostäder för närvarande, och det tyder inte på någon skicklig planering. Vi har också en omfattande arbetslöshet, och jag kan inte se att heller detta innebär någon ideologisk triumf för planeringssystemet. Vi hade i går tillfälle att resonera om regeringens och speciellt finansministerns allmänna konjunkturplanering under de senaste åren. Inte heller denna kan kännetecknas som någon speciell framgång. Och — för att närma oss energifrågorna — vad vi har sett av framför allt herr Feldts planering under hösten har inte kännetecknats av ett 20—30-årigt förutseende utan det har varit ett ändrande av inställning från vecka till vecka. Herr Feldt har inte ens lyckats planera det så väl att han är här i dag. Jag förutsätter naturligtvis att han har fullgod anledning att befinna sig som jag tror utomlands, men i någon form av planering av statsrådets arbete måste väl ingå att den som i dessa sammanhang är främst ansvarig och skall bli någon sorts folkhushållningsminister borde kunna befinna sig i riksdagen när dessa frågor diskuteras. Vad som kommer att ske nu intresserar nog det svenska folket mer än dessa olika ideologiska funderingar. Det är därför utomordentligt bra att industriministern har tillfälle att ytterligare utveckla sina synpunkter från ett innehållsrikt interpellationssvar. Men det är inte bara herr Feldt som borde ha varit här utan — som herr Bohman tidigare sade — finansministern borde också ha deltagit i debatten. Vi har av herr Palme fått reda på att styrelsen i AMS i dag har granskat de svårigheter som kan uppstå på sysselsättningsplanet. Men, fru talman, jag har den uppfattningen att styrelsen för AMS alls inte är den utomordentligt upphöjda instans till vilken man skall hänskjuta alla dessa frågor. De påfrestningar som vi kan ställas inför när det gäller priser, sysselsättning och annat som hör stabiliseringspolitiken till är av den storlek att landets finansminister borde ha begagnat tillfället att redovisa sina synpunkter i sammanhanget. Jag kan bara ta ett litet exempel: På tisdag kommer vi att anta den s.k. Åmanska lagen om anställningstrygghet, och som det har sagts från olika politiska håll har den mycket som talar för sig. Men en allmän fråga, oavsett vilket parti man tillhör, kommer att bli: Hur skall man göra om ett företag tvingas till inskränkningar på grund av oljebristen? Skall då systemet med utomordentligt omfattande avgångsvederlag — sex månaders uppsägsningslön och annat sådant — träda i kraft? I så fall kan man knäcka alla dessa företag ganska snabbt, och det är ju ingen som tjänar på det. Permitteringar på grund av bristande oljeförsörjning är någonting som inte heller kommer att bli möjligt. Om jag förstår denna lag rätt skall man väsentligt inskränka möjligheterna till mera långvariga permitteringar. Kanske industriministern skulle vilja ge sin synpunkt på detta problem, som ju utlöses av de aktuella svårigheterna på oljesidan? Man kan självfallet inte begära att hela regeringen skall ställa upp i en interpellationsdebatt, men detta gäller ändå så pass stora frågor att jag inte tror mig gå för långt när jag säger att ett statsråd till borde vara här, och det är det statsråd som har ansvaret för forskningen, utbildningsministern. Här har mängder av talare yttrat sig om behovet av forskning. I detta sammanhang vill jag framhålla att forskningen är utomordentligt viktig. Politiker kan icke lösa t.ex. kärnkraftens säkerhetsfrågor hur mycket de än står här och debatterar. Det är när allt kommer omkring en fråga om forskning och ingenjörskonst. Därför är det bra att man nu har vaknat upp och är inställd på att satsa mer på dessa ting. Men då måste vi komma ihåg att forskning inte bara består av pengar — pengar är ett viktigt inslag för att forskningen skall fungera — utan forskningen består också av kvalificerade personer som skall utföra de olika projekten.

vad som är rimligt. Fru talman! Jag skulle vilja sluta detta anförande med att säga att det är utomordentligt viktigt, om vi skall kunna välja eller som det ibland heter uppfinna rätt framtid, att vi verkligen satsar mer på kvalitet i utbildning och forskning.

Fru talman! Jag tror nog att herr Burenstam Linder vid närmare eftertanke håller med mig om att politiker och medborgare skall diskutera svåra problem i vår ekonomi och vår försörjning med realistisk blick och utan att försöka blanda bort korten. Till en sådan realistisk blick och öppen redovisning hör det faktum att vi under diskussion har ett fossilt bränsle som har bildats långsamt under miljontals år och som vi nu är i färd med att i ökande takt mycket snabbt förbruka. Med en ökningstakt i Västeuropa av oljeförbrukningen som gör att den fördubblas på 8 å 10 år är det en realistisk bedömning att man — så långt man över huvud taget kan bedöma kända och tills vidare okända resurser — har ett varaktighetsperspektiv på ca 30 å 40 år beträffande oljan. Fru talman! Den Nordsjöolja, som vi nu med visst skäl knyter vissa förhoppningar till, representerar ju i hela sin omfattning ungefär 1,5—2 procent av världens totalt kända tillgångar på olja. Man är beredd att exploatera den oljan i en sådan hastighet att man räknar med att nå en topp i utvinningen mot slutet av 1970-talet. Därefter kommer den uttagna oljemängden att inom en fyraårsperiod gå ned till hälften av detta maximum, och framåt år 1990 kommer man att närma sig en uttömning av dessa resurser. Detta är bara ett symboliskt exempel på en allmän situation på oljeområdet som jag tror att vi i vår planering för en vettig hushållning i framtiden gör klokt i att ständigt ha i minnet och också ständigt öppet redovisa och diskutera med medborgarna.

Nr 149 Fru talman! Jag är så intresserad av att höra vad industriministern har Fredagen den att säga att jag inte skall ta upp tid med att ingå i-debatt med fru 7 december 1973 Thorsson. Porsdk rd Ang. energiförsörj Herr industriministern JOHANSSON: ningen, m.m. Fru talman! Jag hade tänkt att jag efter debatten mellan statsministern och partiledarna skulle säga att roligare än så här blir det inte och sedan gå in på några konkreta problem. Det har varit en lång och i många avseenden intressant debatt, och den har varit lugn och saklig. Men herr Burenstam Linder och herr Bohman tycker uppenbarligen att den borde ha blivit ännu längre med hjälp av handelsministern, finansministern och utbildningsministern. Låt mig säga att handelsministern självfallet skulle ha varit här, om han inte haft ett mycket viktigt uppdrag i Helsingfors som varit utsatt sedan lång tid tillbaka. Inom regeringen var vi överens om att det var nödvändigt att han reste till Finland, och då fick både regeringen och riksdagen finna sig i att han inte hade tillfälle att delta i den här debatten. Jag anser att det är en tillräcklig ursäkt.

Det är inte bara tidigt, utan det är naturligtvis också en underskattning av herr Feldt. Inom regeringen är vi tacksamma mot herr Feldt för att han har velat ta på sig uppgiften att fungera som folkhushållningseller ransoneringsminister. Han är enligt vår uppfattning skickad för uppgiften, och han har den tillräckliga energin — detta inte sagt som någon vits. Vi har haft anledning att under de senaste dagarna följa hans och hans medarbetares arbete med att söka klara ut en del av industrins akuta behov av bl.a. gasol, och det är ett utomordentligt arbete som han där har nedlagt. Det kan ju ha verkat litet förvirrande, som det har sagts här, att det kom ett besked beträffande ransoneringarna som efter någon vecka måste i någon mån korrigeras. Det hade ju ett samband med att de uppgifter som lämnades om oljelager och pågående leveranser till att börja med var sådana att man kunde bedöma situationen under den närmaste framtiden som relativt gynnsam. Detta i sin tur sammanhänger med, som statsministern tidigare sagt, att på grund av isförhållanden som berör många svenska hamnar bygger man normalt upp lagren så att de är maximalt stora i november. Även i år hade oljelagren byggts upp normalt, och det fanns i stort sett ingen möjlighet att lagra mer än vad som redan skett. Vår situation var i det avseendet bättre än en rad andra länders. Vi har ju haft möjlighet att i viss omfattning bygga ut våra berglagerutrymmen. Men det är riktigt att förråden inte är tillräckliga, och det finns ju nu ett förslag om att öka lagringstiden. Jag behöver inte närmare gå in på det. Det finns vissa varor som man tyvärr inte kan lagra, under alla omständigheter inte utan stora svårigheter. En sådan vara är gasol, som är av stor vikt för en del av vår industri. Som jag sade alldeles nyss, har det 83 varit en av uppgifterna för handelsministern under de senaste dagarna att undersöka på vilket sätt vi skulle kunna säkra industrins närmaste behov av gasol. Jag hoppas att en lösning är på väg, så att inte brist på gasol skall bli det stora problemet som lägger hinder i vägen för människors sysselsättning. Vi kommer säkerligen att möta andra hinder, och vi måste vara överens om att sysselsättningen är utomordentligt betydelsefull. Det är inte enbart arbetsmarknadsstyrelsen som nu arbetar med detta. Industriverket har i samarbete med bl.a. Industriförbundet en industripanel som har arbetat under de här dagarna. Man söker kartlägga situationen för industrin i nuet och den närmaste framtiden, och jag hoppas att man inom kort skall kunna få fram en rapport. Nu är det väl också nödvändigt att industrin anstränger sig — så långt det är möjligt utan att sysselsättningen påverkas — och också deltar i en aktiv sparverksamhet. Det bör vara möjligt för industrin att på samma sätt som övriga konsumenter — genom lägre temperatur i lokalerna, släckta lampor, undvikande av tomgångskörning osv. — åstadkomma en minskning av oljeförbrukningen med skall vi säga i runda tal 10 procent. Om det tycks man nu vara ganska överens. Skulle man pressa industrin under den siffran, ner till 15 procent, uppstår direkta svårigheter med sysselsättningen inom industrin. Jag tror att vi alla är överens om det som bl.a. herr Fälldin gav uttryck för — jag har inte hört någon avvikande mening från någon annan — nämligen att vi måste sätta sysselsättningen i fokus, att vi måste finna oss i en begränsning av vår privata konsumtion för att på det sättet bistå och möjliggöra det fortsatta upprätthållandet av sysselsättningen. Jag skall inte gå in i någon ideologisk debatt. Det har påtalats av två talare att statsministern tog upp ett tema som hade ideologiskt innehåll. Det gjorde han därför att det dragits upp av tidigare talare. Jag tycker det i och för sig var rimligt att en allmän analys av ideologisk karaktär kunde göras. Till herr Burenstam Linder, herr Bohman och herr Wijkman, som gärna sett att finansministern, utbildningsministern och handelsministern varit här, skulle jag vilja säga: ”Låt oss ta denna dagen till detta.” Det är ett gammalt fint skånskt uttryck. Vi får tillfälle att i andra sammanhang i kammaren resonera om ekonomiska och utbildningsmässiga ting som naturligtvis har en anknytning till det energipolitiska problemet. Men vi kan inte diskutera allt på en gång. Forskningsproblemen har inte på något sätt lämnats obeaktade. Jag har under hösten haft anledning att titta på en rad framställningar om fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete som berör energin. Styrelsen för teknisk utveckling föreslår ökade, främst producentinriktade, satsningar inom samtliga delar av energiområdet. Statens råd för byggnadsforskning vill etablera ett forskningsblock kring energifrågor som en utökning av tidigare bedriven forskning om bebyggelse och energianvändning. Statens vattenfallsverk bedriver och stöder flera utvecklingsprojekt för rationell elförsörjning. Bland projekten märks studier av nya metoder för elproduktion och av elfordon. Verket avser vidare att studera förutsättningarna för energilagring. Statens råd för atomforskning äskar medel för fortsatt stöd till plasmafysik. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har under ett flertal år bedrivet forskning på gengasområdet och vidare studerat möjligheter att utnyttja torv som värmekälla. Vidare har Ingenjörsvetenskapsakademiens energisekretariat, upprättat år 1972, som första uppgift att behandla frågan om möjligheter till energibesparing, speciellt i samband med lokaluppvärmning. Jag har, fru talman, gärna velat anföra detta därför att det är önskemål som framförts innan vi kom in i den akuta krissituation som närmast föranlett denna debatt. Vi kommer att i statsverkspropositionen, i början av året, lägga fram våra förslag, som då är en bearbetning av de inkomna framställningarna. Riksdagen har att slutgiltigt ta ställning till förslagen. Det är riksdagens bedömning som blir avgörande för hur långt vi skall gå i tillmötesgående av de framförda önskemålen. Beträffande de norska fyndigheterna av olja och gas, som bl.a. också behandlats i tidningsartiklar i dag, anser jag det angeläget att under alla omständigheter redovisa något av de kontakter som vi haft för att söka få del av dessa fyndigheter. Beträffande naturgasen från Ekofiskfältet fördes åren 1971 och 1972 förhandlingar mellan koncessionsinnehavaren, Philipsgruppen och olika intressenter i Danmark, Storbritannien och Tyskland. Det fanns ett alternativ som diskuterades. Det var att gasen skulle föras i land på Jylland och sedan föras dels till Tyskland, dels till Köpenhamn och Malmö. Den tänkta leveransen till Sverige avsåg endast en liten kvantitet, högst en och en halv miljard m3. De svenska intressenterna var i första hand Sydkraft och några andra företag i Malmö-—Helsingborgsområdet. Jag hade som industriminister blivit informerad om projektet av Sydkraft i mars 1972. Sydkrafts bedömning var emellertid att de priser som offererades inte var företagsekonomiskt rimliga. Jag upprepar att detta hände någon gång i mars 1972. Samma bedömning gjordes av de danska intressenterna, och jag hade en överläggning med industrioch handelsministern i Danmark i denna fråga. Vi var överens om att eftersom det inte fanns avnämare till naturgasen, måste vi dra oss ur dessa förhandlingar eller inte aktivisera dem. Därför träffades avtal mellan Philips och ett tyskt gasföretag — gasen skall ju landas i Emden. Beträffande naturgas från Friggfälten är det också bekant att det fördes diskussioner mellan Petronordgruppen — i denna ingår norska intressen med ca 40 procent — och intressenter från bl.a. Tyskland, Storbritannien och Sverige. Det alternativ som givit Sverige en teoretisk möjlighet att komma med var om huvuddelen av gasen hade sålts till Tyskland. I så fall hade gasen eventuellt kunnat föras i land på norra Jylland med en grenledning till Göteborgsområdet. Vissa preliminära diskussioner fördes om köp av ca 2 miljarder m3. Det kom emellertid inte till några direkta prisförhandlingar. Frågan blev inaktuell i och med att Petronord träffade avtal med det brittiska gasmonopolet så sent som i juli 1973. Enligt avtalet skall gasen föras i land i Skottland. Jag tror att det är viktigt att jag får tillfälle att redovisa detta. Ingen skall ha den uppfattningen att vi inte sökt bevaka våra möjligheter, att vi inte trätt in i kontakter med den norska regeringen och de norska myndigheterna för att se på vilket sätt vi skulle kunna inleda ett eventuellt samarbete. Utöver vad jag sagt vill jag gärna framhålla att vi vid överläggningar med den dåvarande norske industriministern i början av 1972 i samband med Nordiska rådets överläggningar i Helsingfors diskuterade förutsättningarna och möjligheterna för ett samarbete. Från norsk sida gav man då uttryck för den meningen att det av kommersiella och tekniska skäl var svårt att genomföra ett samarbete, som skulle kunna föra till att vi hade fått ledningar över Norge till Sverige från de då aktuella fälten. Däremot hade man den uppfattningen att när man kom något längre norr ut i närheten av 62:a breddgraden borde möjligheter för ett samarbete föreligga. Sådana diskussioner pågår, och jag hoppas, fru talman, att de skall kunna leda till ett resultat. Beträffande industrisysselsättningen skall jag bara ytterligare tillägga att det är klart att vi måste vara beredda på att prisläget på längre sikt påverkar industristrukturen för framtiden och att en av de viktiga uppgifterna blir att nogsamt analysera läget i dag och vad som kan komma för framtiden. Naturligtvis kommer detta då att påverka vår samhällsutveckling. Till detta skulle jag bara till både herr Wijkman och herr Jörn Svensson vilja ge uttryck för den meningen att det för att klara Sveriges framtid och energiförsörjning kommer att krävas en stramare hushållning än hittills med de begränsade resurser vi kommer att ha. Detta i sin tur ställer ökade krav på planmässighet i det ekonomiska livet. Jag kan inte tänka mig annat än att man även från moderat håll är överens med oss om nödvändigheten av att göra ordentliga genomlysningar av skilda branschers problem, sätta dem i samband med energiförsörjningen och undersöka de möjligheter till lösningar som kommer att finnas tillgängliga. Vi kommer då att ha behov av en ökad planmässighet då det gäller energiförsörjningen och det ekonomiska livet över huvud taget. Vi kan inte överlåta ansvaret för energiförsörjningen på ett fåtal. Energiförsörjningen är en angelägenhet som alla medborgare får ta ansvaret för i demokratiska former inom ramen för ett demokratiskt samhälle. Jag skulle vilja säga till fru Hambraeus att energiprognosutredningen inte har någon låst syn på sin uppgift. Jag hoppas att fru Hambraeus skall ha möjlighet att av centerns representant i energiprognosutredningen kunna få veta att utredningen även undersöker kärnkraftfria alternativ. Det skulle naturligtvis vara av utomordentligt värde om centerns representant kunde medverka till att styra energiprognosutredningen så att ytterligare alternativ kan tas upp. Det skulle vara ett värdefullt tillskott i den fortsatta debatten. Så en kommentar till frågan om kolet. Herr Sjönell har speciellt riktat uppmärksamheten på den. Under den gångna veckan har ett sammanträde med den svensk-polska regeringskommissionen om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete genomförts. Det har skickats ut ett pressmeddelande, och jag vill ur det citera följande: De två delegationerna uttrycker ett speciellt intresse för samarbete på energiområdet. Man välkomnar härvidlag fortsatt diskussion i fråga om byggandet av ett oljeraffinaderi i Polen med svensk medverkan, liksom undersökning av möjligheten att importera kol från Polen för elkraftproduktion i Sverige eller överföring till Sverige via undervattenskabel av elkraft producerad i Polen. Vidare uttrycktes intresse för samarbete beträffande ytterligare modernisering av den polska kolproduktionen. För bara några månader sedan hade vi anledning att med Vattenfall diskutera möjligheterna av en ledningsöverföring från Polen enligt de tankegångar som var framförda därifrån. Det bedömdes då som av kommersiella skäl relativt ointressant. Det är klart att med den prisutveckling som vi har haft och med de ökade svårigheter som har uppstått att få fram tillräckligt med energi har en lägesförändring inträffat som gör att en väsentligt ökad aktivitet och ett väsentligt ökat intresse från svensk sida nu föreligger. Jag hoppas att de här förhandlingarna skall kunna leda till ett resultat. Under alla omständigheter bör de mycket seriöst genomföras så att man får en klar bild av de ekonomiska och andra förutsättningarna för en sådan transaktion. Skulle det visa sig tekniskt och kommersiellt värdefullt och intressant, är det självfallet av lika stort intresse att vi från svensk sida deltar i en diskussion med polska myndigheter om att vidga produktionen av elkraft i anslutning till speciella kraftverk vid de polska kolfälten. De är ju av betydande omfattning. Jag räknar med att också detta kommer att ingå i den studie som man här talar om. Herr Sjönell var litet bekymrad över att jag inte direkt hade tagit upp ett av hans spörsmål. Jag hade läst fram att hans huvudfråga till statsministern — som överlämnades till mig — var riksdagens handlingsfrihet i energipolitiska frågor. Herr Sjönell gick efter vad jag förstår av interpellationen ut från en artikel i tidskriften Ny Teknik, där man rapporterat, att statens vattenfallsverk i flera fall gjort hemliga avtal med kommunägda kraftbolag för att styra den svenska kraftutbyggnaden efter egna linjer. Avtalen skulle vara ett sätt för Vattenfall att utan dröjsmål driva fram kärnkraftverken, som Vattenfall anser nationalekonomiskt mer motiverade. Detta är ett citat, som herr Sjönell har gjort och som finns infört i interpellationen. Jag vill säga till herr Sjönell — och det är ett svar på många andra frågor — att denna oro är helt obefogad. Vattenfall kan inte ensam besluta om att genomföra ett utbyggnadsprogram. Det kan inte heller regeringen. Det skall underställas riksdagen. Hela den utredningsapparat vi har satt i gång syftar till att ge ett utredningsmaterial, som kan bilda underlag för ett sådant samlat energipolitiskt program som riksdagen efterlyst.

Jag kan försäkra kammarens ärade ledamöter att vi förlorar inte tid. Vi kan inte, om vi så skulle önska, påskynda kärnkraftprogrammet genom något slags forcering. Det program som är fastlagt och som vi genomför under 1970-talet påverkas inte av riksdagens beslut. Om riksdagen kommer fram till att programmet bör fortsättas under 1980-talet, är det tillräckligt att ett sådant beslut fattas 1975. Då skall också det studiematerial som bör kunna ställas till förfogande åt intresserade medborgare kunna komma fram och ge underlag för en så saklig debatt som möjligt. Sedan tog herr Sjönell speciellt upp kraftvärmeverken. Personligen är jag intresserad av kraftvärmeverk. Vattenfall har också gett uttryck för ett intresse, och det finns en gemensam utredning av kraftvärmeverkens förutsättningar. Det är centrala driftledningen och Värmeverksföreningen som nu genomför ett sådant arbete, en utredning som sedan skall vidarebearbetas av elprognosutredningen. Låt oss inte överdriva kraftvärmeverkens möjligheter. Även om man byggde ut åtskilliga sådana skulle vi fram till 1990, enligt de uppgifter jag har, kanske kunna minska oljeimporten med ca 10 procent. Det är i och för sig värdefullt — jag underskattar inte det — men jag varnar för varje överdrift i detta sammanhang. Jag skulle också vilja säga: Gud ske lov att vi har ett utbyggnadsprogram för kärnkraft. Vi får 1974 tre nya aggregat, om allt går bra, som ger oss 2 160 MW, eller 2 150 miljoner kWh i runda tal. Det motsvarar en import av olja med ca 4 miljoner ton, en åttondedel av vår totala förbrukning av olja. Det får vi alltså nästa år. Under återstående delen av 1970-talet hoppas vi att de övriga beslutade reaktorerna blir färdiga. Det ger oss under 1970-talet, om jag räknar in de tre som blir färdiga nästa år, ett tillskott på i runda tal 8 000 MW. Det är tacknämligt att vi har det här programmet. Bara en och annan har haft den uppfattningen att vi borde avbryta det pågående utbyggnadsprogrammet. Jag vet inte om de rösterna kommer att göra sig gällande också nu i den oljekrissituation som vi har. Därmed vill jag inte på något sätt underskatta problemen kring kärnkraften. Det säger jag både till fru Hambraeus och till herr Svensson i Malmö. Men jag tror att det är nödvändigt när man diskuterar säkerhetsproblemen, att man gör klart för sig att regering och riksdag har tagit besluten om detta utbyggnadsprogram från den utgångspunkten att kärnkraften under kontroll och säker bevakning har ytterst små risker. Riksdagen har måst vara medveten om möjligheten att klara säkerhetsproblemen. Annars skulle vi ju aldrig ha kunnat ta på oss de beslut som är gjorda. Sedan de besluten fattades har heller ingenting inträffat som rubbar vår inställning och skulle ge oss anledning att avbryta det pågående utbyggnadsprogrammet. Detta hindrar inte att det är ytterst angeläget att allt görs i fråga om forskningsoch utvecklingsarbete, som kan ytterligare penetrera säkerhetsproblemen och leda till att egna förvaringsmöjligheter så småningom tillskapas. I frågan om kärnkraften skulle jag vilja tillägga att uppgifterna om att kärnkraften med dagens teknik inte är uthålligare än oljan är oriktiga. Jordskorpan innehåller betydligt mera uran än olja. Man kan utan att det blir alltför dyrt använda uran som kostar tio gånger så mycket som det gör i dag. Till sådant pris finns det också stora mängder uran i havsvattnet. Vi bör därför ha förutsättningar att under något hundratal år framåt klara oss med termiska reaktorer, dvs. med dagens teknik. Jag har i mitt interpellationssvar sagt att urantillgångarna i våra skifferlager tillhör de rikaste i världen. Kommersiellt har det inte varit möjligt att ta dem i anspråk, men med den utveckling i fråga om priserna som sker kan det väl tänkas att en sådan utvinning också från kommersiella utgångspunkter blir rimlig. Till sist, fru talman, skulle jag vilja säga att det problem som nu går under beteckningen energikrisen inte är isolerat enbart till vårt land. Detta har många andra talare givit uttryck för tidigare. Det är ett globalt problem, och det bör också i större omfattning uppmärksammas som ett sådant. Fru Thorsson har tidigare nämnt en del av de insatser som gjorts från svensk sida för att rikta uppmärksamheten på detta förhållande. Jag hoppas att det skall vara möjligt för de nordiska länderna att ta ett gemensamt initiativ i FN för att än starkare understryka nödvändigheten av att man försöker samla ihop trådarna till detta internationella organ i syftet att åstadkomma framkomliga lösningar och behandla spörsmålet som ett gemensamt globalt problem.

Fru talman! Klockan går, det är snart fredag kväll och jag har inte mycket att säga utöver industriministerns intressanta, innehållsrika och också balanserade redovisning. Det är bara några saker som jag kanske ändå måste ta upp.

Om jag skulle ha misstagit mig, får jag väl höra det så småningom. Sedan gäller det mina uttalanden om handelsministern. Jag är självfallet medveten om att det är svårt att föra en debatt om en frånvarande person — det är inte särskilt hövligt att göra det — men när jag förberedde min kritik utgick jag från att handelsministern skulle vara närvarande. Eftersom industriministern har bemött mig, tvingas jag nu att närmare utveckla vad jag syftade på. Min kritik utgår ingalunda från någon underskattning av Kjell-Olof Feldts intellektuella kapacitet — tvärtom. Däremot bottnar den i att jag anser att de åtgärder han vidtagit i höst och de uttalanden han gjort inte vittnar om förutseende, balans och gott omdöme. Jag står fast vid det. Jag skall be att få låta hans egna ord bära vittnesbörd om det berättigade i min kritik; jag skall citera vad han har sagt vid några tillfällen. Läget på oljefronten är fortfarande oklart och hur stor effekten av oljekrisen blir för Sveriges del kan vi knappast utläsa förrän tidigast om en månad. Men några drastiska åtgärder för att klara den minskade tillförseln är inte aktuella. Läget på oljefronten ger inte några skäl för panik. Jag tycker nog att flera av oljebolagen gjort drastiska och långtgående uttalanden som jag anser att det ännu inte finns täckning för. Regeringen har beslutat uppmana alla medborgare att spara energi och därmed olja. Förbättras inte läget på oljemarknaden så blir en ransonering oundviklig inom kort. Ingen omedelbar krissituation föreligger för vår oljeförsörjning men senaste tillgängliga uppgifter tyder på en kraftig minskning av tillförseln, särskilt beträffande eldningsoljor. Den frivilliga besparingen av energi måste drivas med större kraft. När det gäller bostäder bör man förutom en sänkning av rumstemperaturen stänga av varmvattnet under minst tre dagar per vecka där det är praktiskt möjligt. Vi vet ju alla vilken förvirring som omedelbart utbröt när man började diskutera möjligheten att vidta sådana här åtgärder: hyresgästbasen blåste i alla lurar som han kunde blåsa i, allmänheten var skakad osv. Inte vittnar det här om någon djuplodande analys av situationen och inte heller om något förutseende. För en stund sedan antydde industriministern att det här berodde på att oljebolagen var så dåligt orienterade och hade givit så felaktiga uppgifter. De bestrider som bekant det. Jag har inte möjlighet att vara skiljedomare — men det hör ju i alla fall inte till god ton att den för planeringsverksamheten ansvarige skyller ifrån sig på andra instanser, utan han skall väl förskaffa sig ett ordentligt underlag innan han skrämmer upp folk eller försöker lugna ner folk som redan förut har skrämts upp. Jag tillät mig också kritisera regeringen för passivitet då det gäller medverkan i de norska projekten. Nu har industriministern tillbakavisat den kritiken. Självfallet har industriministern för sina påståenden ett bättre konkret underlag från interna och sekreta överläggningar än vad en utanför regeringen stående person har möjlighet att skaffa sig. Min kritik var baserad på uttalanden från norskt håll om att Sverige har visat ett föga utvecklat intresse för ett samarbete. Uppgift får väl stå mot uppgift till dess att vi har möjlighet att studera det här i andra sammanhang. Det var glädjande att höra att industriministern är klart medveten om regeringens skyldighet att försöka analysera energikrisens konsekvenser för skilda sektorer — t.ex. plastindustrin och bilindustrin — för att klargöra vad som kan hända i sysselsättningshänseende inom de olika branscherna. Där finns det ju alla möjliga åtgärder som man kan vidta för att åstadkomma en stimulans, som möjligen kan kompensera exempelvis de kostnadsökningar som inträffar. Löneskatten ger vissa möjligheter att vidta stimulansåtgärder, och de möjligheterna lär inte regeringen vara obekant med efter alla påstötningar som den har fått från oppositionssidan. Men sedan fällde industriministern ett yttrande som kan tolkas på olika sätt, och det vore intressant med ett klarläggande. Han sade att bristen på olja kräver planmässighet i insatserna från regeringen. Över huvud taget skall den ekonomiska politiken, näringspolitiken, budgetpolitiken och alla andra inom ramhushållningen liggande åtgärder naturligtvis vara planmässiga. Jag funderade på vad industriministern egentligen menade med det följande uttalandet — det lät ungefär så här: Energiförsörjningen angår alla medborgare i vårt land. Alla medborgare måste alltså ta ansvaret inom ramen för ett demokratiskt styrelseskick. Innebär det att man menar att den situation i vilken vi på längre sikt kommer att befinna oss — jag talar inte om ett akut krisläge — skall klaras genom ransoneringsoch regleringsåtgärder, genom en styrning, genom att man bygger upp en central planhushållningsekonomi? Eller har fortfarande industriministern den uppfattning som jag tror att industriministern i andra sammanhang har givit uttryck åt, nämligen att knapphetssituationer skall kunna bemästras genom prissättning, genom att marknadskrafterna anlitas, genom den typ av allmän påverkan från statsmakternas sida som generellt sett bedrivs inom en blandekonomis ram? Den första metoden går enligt min mening icke att tillämpa i andra situationer än i ett akut krisläge, ett avspärrningsläge och i krig. Annars innebär den våldsamma välfärdsförluster och skapar en utomordentligt besvärlig situation. Vi har kanske nu kunnat konstatera hur svårt det är att med gällande priskontrollnämnd och gällande prisreglering åstadkomma en så smidig tillämpning av prissättningsreglerna att vi inte förhindras att få in de kvantiteter av olja som vi kan behöva i vårt land — bara för att ta ett enda exempel. Knapphetsbegreppet är som bekant relativt. Vi har egentligen inte överskott på några varor, om man ser i ett längre perspektiv, liksom vi inte heller har knapphet på varor. Allt beror på hur stor efterfrågan är och vilka priser vi sätter på varorna.Det kommer också att gälla energin för framtiden. Allteftersom efterfrågan på energi blir större och tillgången mindre så styrs marknaden genom efterfrågan, prissättning, beskattning och annat. Det är den enda möjligheten att arbeta. Ett slags ramplanhushållning kan man möjligen arbeta med i de samhällen som herr Jörn Svensson är anhängare av, men man kan absolut inte göra det i en fri demokrati. Jag vill gärna ha sagt detta därför att man möjligen kunde, om man vore illvillig, dra andra slutsatser av industriministerns uttalanden. Eftersom jag inte är illvillig så vill jag öppet deklarera att jag icke har dragit de slutsatserna.

Fru talman!

Vi hämtar oljan företrädesvis från Mellanöstern. Det är långa, kanske delvis riskabla transporter med mammutfartyg som i sina stora tankar skall forsla oljan. Det är ett politiskt mer instabilt läge i Mellanöstern än i vårt södra grannland, som börjar att mer eller mindre stabilisera sig både ekonomiskt, tekniskt och på annat sätt efter det andra världskrigets fasor som det landet var utsatt för — plus de politiska omvälvningar som ägt rum. Distansen, fru talman, är rent geografiskt och räknat i kilometer, till de stora leveranscentra för detta utomordentligt viktiga bränsle från de stora befolkningstäta och industritäta delarna av vårt land inte längre än t.ex. upp till Malmfälten i Sverige. Det är några få mil rätt över Östersjön, och de transporter som är nödvändiga kan klaras med ett tonnage som det går att skräddarsy för ändamålet. Intressanta skisser och t.o.m. prototyper finns på fartyg för just det ändamålet. Dessa fartyg behöver inte heller vara så förskräckligt stora och så utsatta för faror som en oljetanker. Det är glädjande att de kontakter tagits som industriministern redovisar, och det är kanske ännu mera glädjande att undertonen är optimistisk beträffande resultatet av förhandlingarna. Jag skall inte ta tiden i anspråk med något slags föreläsning om kolets förträfflighet i olika hänseenden utan vill bara peka på ytterligare en sak utöver vad industriministern och andra har nämnt beträffande kolets användning. Man kan, framför allt från miljövårdssynpunkt, förgasa kolet med en modern teknik och använda det för att elda värmepannor och andra energianläggningar. Man kan också använda kol för att framställa vätgas. Det tycker jag är kanske den mest intressanta varianten på det här energitemat, att kunna använda vätgas som energifaktor i maskiner, motorer etc. Avfallsprodukten blir i så fall bara vanligt rent vatten. Någon mera miljövänlig råvara eller energikälla än vätgas kan man knappast tänka sig. När det gäller Vattenfall och mottrycksverken — värmekraftverken — deklarerar industriministern att den oro som jag givit uttryck för är helt obefogad. Jag kan försäkra att jag inte är ensam om oron, utan det finns folk som kan det här bättre än jag rent tekniskt och som också visat en betydande oro. Men industriministern försäkrar alltså att oron är helt obefogad, och det är glädjande om det är på detta sätt. Jag skall gärna acceptera det. Men i sin argumentation för att bevisa att oron är obefogad slår industriministern faktiskt in öppna dörrar. Självfallet vet jag precis lika väl som industriministern att det inte är Vattenfall som beslutar om utbyggnader utan det gör statsmakterna och i sista hand riksdagen. Det är en sanning och något självklart som man inte behöver särskilt framhålla här. Det är inte heller detta saken gäller, utan vad jag påpekat är att vi har erfarenheter både här i landet och i andra länder i det förflutna av att en underordnad myndighet kan vidta åtgärder av sådant slag att de beslutande organen, när de definitivt skall fatta det avgörande beslutet, ställs inför fait accompli. Jag skall kanske utveckla det något mera, för det är möjligt att jag har varit för kortfattad, så att industriministern har missat själva kärnpunkten i vad jag ville ha sagt.

Det är detta saken gäller, och jag vill än en gång fråga: Innebär Vattenfalls prispolitik att man undandrar kommunerna incitamenten för denna utbyggnad i den utsträckning som det här har påståtts? Det kan vara intressant att jämföra de siffror som industriministern anförde beträffande kärnkraftsutbyggnaden och vilken effekt den skulle få när de nu beslutade kärnkraftverken kommer i full drift ungefär 1980, som industriministern sade. Enligt industriministern skulle kärnkraften fram till 1980 komma att innebära ett tillskott av 8 000 megawatt. Svenska värmeverksföreningen har gjort liknande beräkningar. Där har man kommit fram till ett lägre tal och säger att det blir 4 000 megawatt. Jag kan inte här vara skiljedomare och säga vem som har rätt, men förmodligen har industriministern ett bättre sifferunderlag. Jag utgår från det. Vi kan alltså utgå från att det blir 8 000 megawatt. Men Svenska värmeverksföreningen har gjort en uträkning som är ytterst aktuell och väsentlig i det sammanhang som vi nu diskuterar, nämligen hur stort tillskottet av energin blir om kommunerna tillgodoser sitt värmebehov fullt ut med mottryckskraftverk. Det betyder inte mindre än 6300 megawatt, och det är nästan lika mycket som kärnkraftsindustrin, som industriministern säger att vi skall vara så oerhört tacksamma för att vi kan komma att producera. Och mot den bakgrunden tycker jag det är dubbelt angeläget att få utrett hur det förhåller sig med Vattenfalls agerande och med den prispolitik man där för. Vi är ju alla överens om nödvändigheten av alternativa energikällor till kärnkraften — i varje fall så länge som vi har att göra med smutsig kärnkraft — inte minst av kostnadsskäl. Ty om vi skall bygga ut kärnkraften som enda alternativ, så kommer det att kosta ungefär hälften av våra samlade industriinvesteringar på 1980-talet. Det är alltså en ekonomisk faktor som vi inte får glömma. Detta med mottryckskraftverken och det energitillskott som de kan svara för — vilket alltså uppgår till nästan lika mycket som industriministern här har uppgivit — är en så pass angelägen sak, att man från ansvarigt håll måste säga ifrån om det är felaktiga beräkningar och om man här rör sig med fantasisiffror. Som industriministern vet — vi känner ju varandra väl sedan många år — tillhör inte jag dem som slår klackarna i taket av optimism i alla lägen. Jag fäster inte heller några överdrivna förhoppningar till mottryckskraftverken — lika litet som jag gör det när det gäller kärnkraftverken. Jag tycker man skall hålla sig på marken i dessa sammanhang. Men när nu både regeringen och oppositionen är överens om att försöka skapa alternativa energikällor, så måste även denna möjlighet — alltså mottryckskraftverken — undersökas. Jag vill understryka, herr industriminister, att jag inte tror att vad jag här sagt löser alla problem. Som jag tidigare framhållit måste vi ha kärnkraften. Men vi skall hejda den vidare utbyggnaden av kärnkraft så länge det är möjligt att göra det — och så länge vi har att göra med smutsig kärnkraft. Industriministern säger att uppgiften om att det inte finns uran i större utsträckning än olja är felaktig. Man kan få uran t.ex. ur oceanerna. Det är ju alldeles riktigt, och industriministern har givetvis underlag även för det påståendet. Vi kan som sagt då klara oss i 100 år — eller kanske det var ett par hundra år — med termiska reaktorer eldade med uran. All right, herr industriminister! Det är möjligt att vi kan det. Men då vill jag klart och kategoriskt deklarera, och jag tror att jag då också kan tala för mitt parti, att om vi skall vara med på den saken så är förutsättningen att kärnkraften är s.k. ren kärnkraft och att man tekniskt och vetenskapligt har lyckats klara problemet med nedsmutsningen, speciellt problemet med det radioaktiva avfallet. Så länge man inte lyckas med den saken är vi inte med i svängen, utan då vidhåller vi vår restriktiva ståndpunkt. Jag är tacksam för den utförliga redovisning som industriministern här lämnat och för hans som vanligt mycket balanserade debattkonst, som alltid grundar sig på fakta i olika sammanhang. Det berikar en debatt och gör den meningsfull. Industriministern har också här svarat på de frågor jag framställde, men han måste ha missat svaret på en fråga som för mig är minst lika angelägen som frågan om Vattenfall och mottryckskraftverken. Jag framställde nämligen i mitt slutanförande ett förslag grundat på den reservation som vi beslöt om i näringsutskottet i går, att man på tilläggsstat skulle satsa 10 miljoner kronor för att genast sätta i gång forskningen om och utvecklingen av alternativa energikällor. Jag nämnde i det sammanhanget att det organ som är bäst skickat att genast sätta i gång med den saken är Styrelsen för teknisk utveckling . Jag vidhåller, fru talman, att detta är en så angelägen sak att det ligger fara i dröjsmål. Det finns ingen anledning för regeringen — och inte heller för oppositionen — att i det här läget utsätta sig för den kritik som framkommit från andra håll här i dag och som gäller att man handlar för sent, att man sitter och ruvar för länge och väntar på att händelserna skall utveckla sig i stället för att snabbt ingripa. Det här är ett tillfälle att göra det. Jag vill som sagt ha ett besked om hur industriministern ställer sig till förslaget.

Fru talman! Jag är glad över att energiprognosutredningen enligt vad industriministern säger inte är låst vid sitt ställningstagande. Jag byggde det jag sade tidigare i dag på den rapport man lämnade i somras. Där räknar man med som det enda realistiska för framtiden olika proportioner av olja och kärnkraft. Jag vill också påpeka att enligt uppgift i rapporten har inte den grupp av parlamentariker som är knuten som expertgrupp till utredningen varit med. Industriministern säger att vi här i riksdagen har fattat beslut om utbyggnad av kärnkraften. Har vi egentligen gjort det? Har vi någonsin tagit ett beslut om ett visst kärnkraftprogram? Såvitt jag förstår fattades det ett beslut 1956 om att stifta en lag — atomenergilagen — som ger regeringen uppgiften att pröva och ge tillstånd till utbyggnad av reaktorer i vårt land. Därefter har riksdagen anslagit medel till den statliga delen av utbyggnaden av kärnkraft och till forskning på olika sätt. Men första gången riksdagen diskuterade ett utbyggnadsprogram var nu i våras, och då bestämde sig riksdagen för att inte ställa sig bakom det långsiktiga utbyggnadsprogrammet förrän det föreligger ett allsidigt beslutsunderlag. Det har hänt en hel del sedan 1956. Man har ute i världen fått kännedom om faror med atomkraften som man inte kände till på 1950-talet. Jag har svårt att förstå hur industriministern kan säga att det inte finns någon anledning att över huvud taget överväga att ändra utbyggnadsprogrammet. Det måste betyda att industriministern inte har utsatt sig för att träffa sakkunniga kritiker av kärnkraften. Och jag menar verkligen sakkunniga, människor som är specialister på detta område och som dragit den väl underbyggda slutsatsen att kärnkraften är för farlig för att byggas ut. Den slutsatsen finns alltså inte alls bara i känslomässigt uppiskade opinioner utan även bland lugna, sakliga vetenskapsmän. Jag är övertygad om att industriministern, när han nu på allvar utsätter sig för att träffa också sådana kritiker, kommer att förstå att ett beslut att bygga ut kärnkraften i hög grad kan ifrågasättas. Industriministern sade att vi skall vara glada att det finns ett program, och vi fick höra hur många megawatt industriministern förväntar att vi skall få genom kärnkraften nästa år. Om jag förstod det rätt räknade industriministern då med den kapacitet som dessa verk skulle ha om de körde för fullt hela tiden. Erfarenheten visar att det är en mycket låg tillgänglighet på kärnkraften. I en delstat i USA har man fem kärnkraftverk. Bara ett är i full drift, och det är det minsta av dem. I ett är tillgängligheten reducerad till hälften, ett har 80 procents tillgänglighet och ett har bara arbetat två av tolv månader. Kärnkraften är alltså en mycket osäker energikälla, och det är inte alls säkert att vi får ut den kapacitet industriministern räknar med för nästa år. Om de miljarder som nu gått åt till att bygga upp dessa kärnkraftverk i stället hade använts på alternativ energi, undrar jag om vi inte hade haft en tryggare energiförsörjning. Herr Sjönell har nyligen beskrivit hur värmekraftverken hade kunnat byggas ut. Det finns också andra möjligheter som vi talat länge om tidigare i dag. Om man t.ex. hade inriktat sig på att ge lån för isolering av hus så att det inte hade behövts så mycket energi för uppvärmning, eller om man hade inriktat sig på att ge lån för att skaffa ett nytt slags uppvärmningssystem, hade vi förmodligen varit i ett bättre läge än vi är nu. Nu är det å andra sidan alltid lätt att säga: Så här skulle vi ha gjort. Det är lätt att vara efterklok. Men för framtiden måste vi känna den här friheten, och därför är det mycket tillfredsställande att industriministern påpekar att energiprognosutredningen inte är låst utan är villig att ompröva sitt förra ställningstagande och verkligen satsa på alternativa energikällor.
Fru talman! Jag hoppas och tror att fru Hambraeus är ganska ensam om uppfattningen att vi aldrig har tagit några beslut om kärnkraftut byggnad. Vi har fattat beslut om själva ramen — den lagstiftning som gäller för en utbyggnad av kärnkraften i landet — och varje år när regeringen har fört fram Vattenfalls förslag till riksdagen har vi fattat beslut om en utbyggnad. Jag kan inte tänka mig att den stora majoriteten av riksdagens ledamöter springer ifrån det ansvar som vi gemensamt har tagit. Sedan har vi anledning att granska — det har jag sagt tidigare — säkerhetsprogrammet, möjligheterna till förvaring osv., och det är det vi gör. Vi vill gärna ha en saklig debatt kring dessa frågor där också de kritiska rösterna får komma fram. Vi skall försöka att — så långt möjligt — ställa ett fullödigt material till förfogande för en sådan debatt. Låt mig bara göra några kommentarer och ge svar på ytterligare ett par frågor. När det gäller kraftvärmeverken, herr Sjönell, ställer sig inte Vattenfall avvisande. Vattenfall har samarbetat med Norrköpings och Uppsala kommuner om sådana anläggningar, och Vattenfall har fört diskussioner med Gävle och för diskussioner med Stockholms och Göteborgs kommuner om liknande anläggningar. Vattenfall är alltså inte på något sätt avvisande till den formen av energiframställning och har heller inte anledning att föra en taxepolitik som skulle motverka en sådan utbyggnad. Jag har, om en stund hoppas jag, tillfälle att besvara en annan interpellation, i vilken interpellanten är kritisk mot Vattenfalls taxepolitik från en helt annan utgångspunkt än att Vattenfall skulle hålla för låga taxor. Så långt jag förstår interpellationen tas i den upp de höjningar av priset som har förekommit. Vattenfall bör och skall självfallet stå öppet för att ta fram den energi som det är möjligt att ta fram med de alternativ som föreligger — det som är fysiskt möjligt och kommersiellt riktigt och viktigt att ta fram. Om jag inte tidigare svarade på herr Bohmans fråga om programkommitténs möjligheter gör jag det nu genom att säga: Om programkommittén före augusti nästa år kan lägga fram förslag som kan bedömas vara både viktiga och riktiga, skall vi försöka behandla dem så skyndsamt som vi över huvud taget kan. Jag tappade bort en fråga som herr Wijkman ställde beträffande handelsministerns ställningstagande till varmvattnet. Handelsministern hade överläggningar med Fastighetsägareförbundet och representanter för hyresgäströrelsen i onsdags, och de fick tid på sig — om jag är rätt underrättad — till i dag att ge sina reaktioner på det förslag om begränsning av varmvatten som handelsministern förde fram. Jag känner inte till innehållet i förslaget, men de besked som lämn:; kommer självfallet att övervägas, och jag tror att ett förbud i en eller annan form blir en nödvändighet. Det vore önskvärt om en begränsning kunde ske på frivillig väg, men går inte det måste vi använda oss av de möjligheter som en förfogandeoch ransoneringslag kan komma att ge oss. Jag skall naturligtvis inte fortsätta debatten omkring handelsministerns göranden och låtanden; jag vill nu bara säga att jag inte försöker skylla på oljebolagen. Också deras rapportering om läget kan vara av den karaktären, att de inte hade tillräckligt underlag för en riktig bedömning. Jag drar den slutsatsen av att OECD:s oljekommitté så sent som vid sitt sammanträde den 20 november ännu inte lyckats få fram något entydigt underlag som gav OECD-kommittén möjlighet att göra ett mera slutgiltigt ställningstagande. Det är naturligtvis lättare att så här i efterhand säga att man borde ha kunnat göra det och det och sagt det och det. Som herr Bohman själv påpekade fick handelsministern via sina organ beskedet om situationen beträffande eldningsolja 14 dagar eller tre veckor efter det att själva oljekrisen satte in, och läget visade sig då vara mera besvärande än vad man haft anledning att räkna med från början. Det har föranlett en väsentlig uppstramning av hela den här politiken. Sedan tror jag inte vi behöver inveckla oss i någon form av principiell och djuplodande debatt kring behovet av en större planmässighet i vårt ekonomiska liv. Jag skulle vilja kommentera det sätt varpå jag förde in energiproblemet så här: Ingen kan i dag säga hur de stora oljebolagens möjligheter kommer att vara när vi kommer ur den här krisen — om vi kommer ur krisen. De bedömningar som görs ute i Europa i åtskilliga sammanhang är att deras operationsmöjligheter kommer att bli mindre. Detta är en mycket försiktig formulering. Det är möjligt att det blir alltmer nödvändigt med former av bilaterala avtal med de oljeproducerande länderna, och då kan vi inte ställa oss vid sidan därav. Den erfarenhet vi kan dra är att vår raffinaderikapacitet, som är 40 procent, nu inte ger samma rörelseutrymme som exempelvis Finlands 70-procentiga raffinaderikapacitet ger. Därför finns det anledning att fundera över vad som kan bli nödvändigt att göra för framtiden. Om de stora oljebolagen inte är beredda att bygga ut sin raffinaderikapacitet, kan vi naturligtvis inte bara slå ut med händerna och säga att det var tråkigt, utan det kan bli nödvändigt att överväga på vilket sätt vi skall agera. Jag menar att detta förutsätter en granskning och analys av situationen och naturligtvis också öppenhet för de åtgärder som ter sig nödvändiga framöver.
Herr talman!

Jag förstår inte varför industriministern inte svarar på den frågan. För att återgå till debatten om kraftvärmeverk skall jag inte heller därvidlag utveckla några ytterligare reflexioner — tiden är långt framskriden. Jag vill bara säga att industriministern anser det vara till fyllest och tillfredsställande att Vattenfall inte ställer sig avvisande, såsom han uttryckte saken flera gånger, till en utbyggnad av kraftvärmeverk. För min del anser jag att det inte räcker med att Vattenfall har en sval inställning och inte ställer sig direkt avvisande, utan jag skulle vilja ha ett uttalande av industriministern där han kunde redovisa att man i Vattenfall är utomordentligt intresserad av den här utbyggnaden. Att man inte ställer sig avvisande motiverar industriministern med att man har medverkat till kraftvärmeverk i Uppsala och Norrköping och att man diskuterar sådana även för Gävle och Göteborg. Detta är bra, och det noterar jag med tillfredsställelse. Men vad saken gäller och vad jag har tryckt på i debatten är en allmän utbyggnad över hela landet — inte bara i de största kommunerna, som det här är fråga om, utan i en mängd små kommuner och även industrier. Man får då ytterligare en god effekt av detta, nämligen decentraliseringseffekten. Att kunna lokalisera dessa anläggningar runt om i landet är värdefullt från sysselsättningssynpunkt, när det gäller att initiera nyetableringar och inte minst från beredskapssynpunkt.

Herr talman! Det finns väl skäl att snart avbryta denna debatt. Men när industriministern gör gällande att oljebolagen inte var förutseende tillåter jag mig ändå påminna om att handelsministern den 1 november grälade på oljebolagen därför att de enligt hans mening gjort alltför drastiska och långtgående uttalanden, som det enligt handelsministern inte fanns någon täckning för. Mot den här bakgrunden går ju industriministerns historieskrivning inte ihop. Sedan beträffande möjligheten att klara av vår oljeförsörjning i framtiden. Ingen vet ju någonting om vilka manövreringsmöjligheter som den nuvarande oljehandeln kommer att ha i den föränderliga värld vi lever i. Men om man från dagens utgångspunkt skulle dra någon slutsats måste det väl vara, att inte kommer en statlig handel att vara mera fredad för politiska utpressningar än en differentierad vanlig fri handel kan vara. Det är väl egentligen den värsta situation man kan tänka sig, om det är staten Sverige som handlar och blir föremål för utpressning från den ena eller andra oljeproducerande staten. Ingen vet naturligtvis vad som kommer att hända, men rent praktiskt och principiellt måste man väl ändå göra den bedömning som jag har gjort?
Herr talman! Endast helt kort till herr Sjönell: Jag sade att Vattenfall inte har varit avvisande. Tvärtom har verket varit aktivt genom sitt samarbete med kommunerna, och det samarbetet fortsätter. Då det gäller herr Sjönells propå om den reservation som skulle vara fogad vid näringsutskottets betänkande av i går vill jag säga att jag har hört talas om den, men jag har svårt att på stående fot ta ställning till den. Vi har nu uttalat oss för ett forskningsprogram och en forskningsverksamhet som skall påbörjas så skyndsamt som möjligt. I det sammanhanget får man väga in den propå som herr Sjönell m.fl. har framfört.
Herr talman! Jag har den största förståelse för att industriministern inte på stående fot kan ta någon definitiv ställning till detta förslag, som så sent som i går togs som en reservation i näringsutskottet. Jag har dock i dag försökt utveckla förslaget litet närmare och lägga fram det som mitt eget förslag. Men jag låter saken stanna vid detta och uttrycker förhoppningen att industriministern, när han fått tillfälle att i lugn och ro studera det, skall ställa sig positiv till förslaget och dess bakgrund.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag är beredd att redogöra för regeringens syn på Vattenfalls taxepolitik. Bakgrunden till herr Lövenborgs interpellation är den höjning av lågspänningstaxorna som statens vattenfallsverk genomförde den 1 november i år och som enligt herr Lövenborg orättvist drabbar abonnenter på landsbygden och i mindre tätorter men däremot inte industrin. Låt mig till att börja med slå fast att vattenfallsverket i enlighet med den instruktion som gäller för verket självt fastställer avgifterna för sina kraftleveranser. Detta är en naturlig ordning med tanke på att verket — särskilt i produktionsledet — bedriver sin verksamhet i konkurrens med kommunala och enskilda företag. Vattenfallsverkets taxor skall täcka kostnader för såväl löpande drift och underhåll som avskrivningar. Taxorna skall därutöver medge ett årligt rörelseöverskott motsvarande viss förräntning av det använda kapitalet. Förändringar i den allmänna kostnadsnivån till följd av avtalsenliga löneoch förmånsförbättringar, höjda materialoch bränslepriser etc. drabbar givetvis också vattenfallsverket. I den mån sådana kostnadsökningar inte kan mötas med rationaliseringsåtgärder eller på annat sätt måste vattenfallsverket i likhet med andra företag som drivs affärsmässigt kompensera sig genom att ta ut högre priser av sina kunder. Med abonnenter på högspänningsområdet, i första hand industrier och återdistributörer, träffar vattenfallsverket liksom andra kraftföretag vanligtvis långtidskontrakt på fem eller tio år. Det ligger i sakens natur att en taxehöjning inte tas ut hos en sådan abonnent förrän det blir aktuellt att förnya kontraktet. Detta innebär emellertid inte att en högspänningsabonnent därigenom kommer undan högre energiavgifter. Kraftföretagens leveranskontrakt innehåller numera i allmänhet både en prisregle ringsklausul och en bränsleprisklausul. I avsaknad av ett lämpligt officiellt index som återspeglar kostnadsutvecklingen inom kraftindustrin är prisregleringsklausulen baserad på konsumentprisindex. Bränsleprisklausulen i sin tur bestäms på grundval av de verkliga inköpspriserna för olja hos ett antal större kraftföretag. Båda klausulerna är uppbyggda så, att de utlöses när konsumentprisindex respektive oljepriset överstiger en viss nivå. Kraftföretagen har på detta sätt säkerställt att kostnadsökningar som hänför sig till högspänningsområdet också tas ut av högspänningsabonnenterna. Kostnadsförändringar i högspänningsledet får självfallet återverkningar även i senare led i distributionskedjan. Härtill kommer sådana löneoch materialkostnadsökningar som är direkt hänförbara till återdistributörernas verksamhet eller till kraftproducenternas egen detaljdistribution. Långtidskontrakt med prisregleringsklausul tillämpas för närvarande inte för lågspänningsleveranser. Kraftföretag med detaljdistributionsverksamhet kompenserar sig i stället för inträffade kostnadsökningar på lågspänningssidan genom direkta taxehöjningar. Av vad jag nu sagt framgår, att kostnadsökningar inom kraftindustrin får betalas av samtliga abonnenter. Skillnaden är att det i fråga om högspänningsabonnenter sker genom pristillägg till följd av prisregleringsklausuler i långtidskontrakt och prisförhandling när kontrakten löpt ut, medan det i fråga om lågspänningsabonnenter sker enbart genom taxehöjningar. Vad sedan gäller de senaste årens ändringar av vattenfallsverkets lågspänningstaxor vill jag framhålla följande. År 1970 beslöt verket att höja sina detaljtaxor med i genomsnitt 7 å 8 procent med giltighet fr.o.m. den I november samma år. De nya taxorna, som var baserade på 1970 års kostnadsnivå, trädde emellertid inte i kraft förrän vid årsskiftet 1971—1972 på grund av att allmänt prisstopp infördes i början av oktober 1970. Den taxehöjning med i genomsnitt 12 å 13 procent som vattenfallsverket nyligen har genomfört skall således sättas i relation till de kostnadsökningar som har inträffat sedan 1970 inkluderande bl.a. en höjning av högspänningstaxorna. Herr Lövenborg har också ifrågasatt själva principen för vattenfallsverkets prissättning. Jag skall inte utsätta herr Lövenborg för någon längre föreläsning i pristeori. Jag skall inte heller gå in i någon diskussion om eltaxornas inverkan på elkonsumtionen. Låt mig bara helt kort konstatera att vattenfallsverket baserar sina taxor på produktionsoch distributionskostnader — beräknade i dagsaktuellt kostnadsläge — för att tillgodose det under en längre tidsperiod tillkommande kraftbehovet. Givetvis kontrolleras att taxor beräknade på detta sätt ger täckning för verkets totala kostnader. Denna princip för prissättning används över lag inom den svenska kraftindustrin och förekommer också på flera håll i utlandet. En beräkning av taxorna enligt nämnda princip förutsätter att framtida utbyggnader av produktionsoch distributionskapaciteten är väl kända. De långa utbyggnadstiderna för kraftanläggningar gör emellertid att kraftsystemets sammansättning kan förutses med relativt stor säkerhet för en period av fem till tio år. Vattenfallsverkets nuvarande eltaxor är i detta avseende baserade enbart på kostnaderna för redan beslutade och påbörjade kraftutbyggnader under 1970-talet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag har i dag med intresse lyssnat till en stor och intressant debatt som haft litet större lyftning än vanligt, ty mitt i alla plattityderna och detaljerna kunde man också spåra en debatt om ideologi och människors framtid och det är man inte alltför bortskämd med i denna kammare. Min interpellation mynnade ut i en efterlysning om regeringens syn på Vattenfalls taxepolitik. Jag förmodar att det är det beskedet jag nu har fått. Min interpellation mynnade ut i en efterlysning om regeringens syn på Vattenfalls taxepolitik. Jag förmodar att det är det beskedet jag nu fått. som kontaktat mig har betecknat det som en chock. Man har i snabb takt drabbats av två prishöjningar. Jag har redogjort för detta i min interpellation och statsrådet Johansson har gjort detsamma i svaret. Vid årsskiftet 1971—1972 höjdes taxorna med i genomsnitt 7 å 8 procent, vilket betydde att många fick större höjningar. I år har man höjt taxorna med 12 å 13 procent. Priset på Vattenfalls elström har alltså blivit 20 procent dyrare på kort tid. Statsrådet förklarar denna stora höjning med att det till en del handlar om en fördröjd effekt på grund av det allmänna prisstoppet. Men den upplysningen är kanske inte den intressantaste för småkonsumenterna. Belastningen på deras ekonomi blir densamma om det sker på en gång eller i två olika omgångar. För löntagarna har det skett under samma avtalsperiod; de har i detta lika litet som i andra prishöjningssammanhang kunnat täcka in ökade utgifter genom inkomstförstärkningar. Sedan interpellationen ställdes har åtskilligt hänt på energiområdet, vilket vi borde vara på det klara med inte minst efter dagens debatt. Vi har fått en oljekris, som alldeles nyss har diskuterats, och den illustrerar vilken miss man gjorde strax efter kriget när man inte förstatligade oljehanteringen. Jag vill gärna säga det i detta sammanhang. Krisen visar hur utlämnade vi nu är åt de stora multinationella oljebolagen. Jag skall emellertid inte ta upp den saken i detta sammanhang utan bara konstatera att verkningarna blivit kraftigt höjda oljepriser, bl.a. på grund av oljebolagens manipulationer för att utnyttja den situation som vi nu befinner oss i och kamma hem största möjliga vinster. Jag har i min interpellation anfört att småhusägarna måste lägga effekten av de stigande oljepriserna till den höjning som Vattenfall och andra eldistributörer företagit. Man har alltså drabbats av en dubbel plåga. Man uttrycker sig milt, när man säger att det verkligen är synd att prisstoppet hävdes. På landsbygden är småhuset den vanliga boendeformen, och av kända skäl vet vi att en mycket stor del av deras invånare är pensionärer. De eldar sina hus med olja, som stiger kraftigt i pris, och de konsumerar elkraft, vilken också fördyrats. Då är det inte lätt att vara pensionär eller låginkomsttagare. Statsrådet säger i svaret att han inte vill gå in på någon diskussion om eltaxornas inverkan på elkonsumtionen, men i den formuleringen är det väl lätt att också spåra förhoppningen att de höjda taxorna skall ha en välgörande effekt på sparkampanjen för energi. Då vill jag kort säga att orimligt höga eltaxor för små konsumenter inte kan vara det rätta sättet att få ned elkonsumtionen. Därigenom tvingas endast de som har det sämst ställt att skära ned sin konsumtion. De som har det hyfsat ställt ekonomiskt kan förbruka samma kvantitet som tidigare — om det bara hänger på priset. Statsrådet säger också i svaret att han inte vill utsätta mig för någon längre föreläsning om pristeori. Detta är möjligen något att känna sig tacksam för, eftersom våra respektive teorier knappast är likartade. Industriministern konstaterar också att jag ifrågasätter själva principen för vattenfallsverkets prissättning. Ja, jag anser att det är fel med en prispolitik som så hårt drabbar de mindre konsumenterna. Industrin har billig elström. Den kan bättre än löntagare och pensionärer bära prishöjningar. De höjningar som nu har skett slår hårt och orättvist. Vattenfall tar nu ut priser som inte bara ger kompensation för stigande omkostnader. Enligt uppgifter som jag fått handlar det också om kostnadstäckning för kommande stora investeringar, bl.a. kärnkraftverk som tidigast kommer att vara i gång 1980. Det är tveksamt om exempelvis dagens pensionärer skall vara med om att satsa i ett kärnkraftsprogram som dessutom hänger i luften. Vi vet ju inte alls hur utvecklingen kommer att bli.

Jag har tidigare vid flera tillfällen här i kammaren redogjort för utvecklingen av postservicen på landsbygden. Jag är säker på att de flesta är överens med mig om jag säger att postverkets service på landsbygden under de senaste decennierna utvecklats till att bli verkligt bra. Detta har skett samtidigt som hushållsunderlaget successivt har minskat. Förbättringen av servicen har framför allt skett genom utökning av systemet med bilåkande lantbrevbärare och genom att lantbrevbärarna samtidigt gett en allt bättre service. Serviceförbättringarna för kunderna har i allmänhet kunnat kombineras med en minskning av postverkets kostnader. För att uppnå denna kombination av god service och låga kostnader krävs ett effektivt utnyttjande av lantbrevbärarna. Utökningen av lantbrevbäringen medför ibland att mindre postanstalter blir överflödiga och kan dras in. I andra fall har kanske den berörda orten så stort hushållsunderlag att postverket bedömer att en postanstalt bör finnas kvar. Denna omorganiseras då till en filial till den större postanstalt, varifrån brevbäringen går ut. Utvecklingen av servicen på landsbygden sker efter långsiktsplaner som postverket gör upp efter hörande av bl.a. länsstyrelser och kommuner. Planeringen är i regel på 10—15 års sikt. Att man planerar på så lång sikt beror bl.a. på omsorgen om personalen. Åtgärder som kan innebära minskat personalbehov genomförs i princip först då så kan ske utan att någon behöver friställas, t.ex. i samband med pensionsavgång. Ändring av postadress sker dels i samband med att en postanstalt dras in, dels i samband med sammanföringen av lantbrevbäringen till större postanstalter. Under de senaste tio åren har antalet adressenheter minskat från ca 3 000 till ca 1 600. När det gäller de ändringar av postadress som skett under gångna år har dessa i stor utsträckning genomförts i samförstånd med både kommuner och kunder. Det har nämligen ofta uppfattats som positivt att få det egna kommunnamnet eller namnet på kommunens huvudort i postadressen för både företag och enskilda. I ett svar på en enkel fråga av herr Svanström den 12 april i år uttalade jag att postverket borde iaktta försiktighet vid ändring av de nuvarande ortnamnen som postadresser. En sådan försiktighet iakttas också nu, när det gäller namnändring av postanstalt som omorganiseras till filialpostanstalt och om vederbörande kommun motsätter sig namnändringen eller namnändringen möter starkt motstånd från de berörda postabonnenterna. Någon namnändring i sådant fall har för övrigt inte skett sedan jag gav mitt förra svar till herr Svanström i våras. När det gäller herr Svanströms fråga om information och samråd med allmänheten vill jag säga följande. Postverket har sedan länge tillämpat en praxis som innebär att man inför en planerad omorganisation har lämnat vederbörande kommun en detaljerad redogörelse för omorganisationen. Postverket har därvid också förklarat sig berett att ställa upp vid sammanträden i kommunstyrelse eller fullmäktige för att lämna ytterligare upplysningar och besvara frågor och att verket också är berett att — om kommunen så önskar — ställa upp vid informationsmöten med allmänheten. Samtidigt som postverket har skrivit till kommunen har man tillställt lokalpressen en redogörelse över den planerade omorganisationen. Sedan beslut har fattats i ärendet har en skriftlig redogörelse skickats till de berörda kunderna. Inom vissa distrikt har postverket på senare år tillämpat ett nytt system. Inför en planerad omorganisation har verket iordningsställt en särskild informationsbroschyr i vilken man har lämnat en detaljerad redogörelse för omorganisationen. Informationen har skickats till samtliga berörda kunder antingen före eller samtidigt med att information har skickats till vederbörande kommun. Kunderna har samtidigt informerats om att eventuella synpunkter på omorganisationen kan framföras antingen skriftligt till vederbörande postkontor eller muntligt per telefon. Först efter det att allmänheten på detta sätt har fått tillfälle att framföra sina synpunkter har beslut fattats i ärendet. Erfarenheterna av det nya systemet är mycket positiva, och postverkat har för avsikt att fr.o.m. nästa år införa det i hela landet.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

Jag är inte helt till freds med svaret, bl.a. därför att någon redogörelse för den kommande tioårsperioden beträffande postverkets planering i detta sammanhang inte har skett. Jag får därför hålla mig till de i interpellationen återgivna, från tidningen Arbetet hämtade uppgifterna beträffande södra området för att ge några exempel på omfattningen. Vad jag särskilt är ute efter är bevarandet av nuvarande ortnamn som postadresser. I enlighet med det löfte som jag fick i våras, då herr statsrådet påpekade att all försiktighet skulle iakttas, har väl så skett hittills, men jag är självfallet liksom tidningsskribenten i Arbetet orolig för hur det skall bli i framtiden.

Det är självklart att de gärna vill behålla dem. För att ta ett annat område i detta sammanhang kan jag nämna namn som Gullbrandstorp, Holm, Kvibille, Åled, Vallberga, Veinge, Kinnared, Rydöbruk och Träslövsläge. Alla dessa namn har paralleller i den diskussion om ortnamnens bevarande som just nu pågår och där jag hyser ganska goda förhoppningar om ett större tillmötesgående för bevarandet av de kulturellt värdefulla namnen än vad man tidigare har kunnat uppleva. För att ta ett exempel från mitt eget län, Kalmar län, så hittar jag i Oskarshamns-Tidningen för i dag en artikel, signerad Karl Nilsson, där han säger: ”Postverket måste själv använda sig av de gamla hävdvunna ortnamnen i olika sammanhang. Om en resande t.ex. vänder sig till någon på posten vid Storgatan i Blomstermåla med en förfrågan var poststationen Blomstermåla 3 ligger, måste svaret bli ”i Timmernabben”. Men skriver man brev till en person i Timmernabben, då skall sista raden i adressen i allmänhet lyda 384 00 BLOMSTERMÅLA.” Jag har tagit upp ytterligare ett exempel i min interpellation, nämligen Pixbo utanför Göteborg, som också låg till grund för min enkla fråga i våras. Där är det just en sådan filialverksamhet som statsrådet nämnde i sitt interpellationssvar. För att återgå till vad detta enligt uppgift i Arbetet skulle betyda för hela södra distriktet så innebär långtidsplanen att 410 postanstalter minskas till 350. Det låter inte så oroande, men slaget mot ortnamnen blir avsevärt hårdare: 290 ortnamn i dag blir 145 om tio år om planen i sin helhet går igenom. Jag kan också peka på fallet Stjärnsund i Dalarna, som min kollega herr Carlsson i Vikmanshyttan och statsrådet tidigare har diskuterat i den här kammaren. Det jag funderar över är om man bland myndigheterna har insett hur människorna upplever vad som har skett genom den minskning av antalet postanstalter som redan är redovisad i statsrådets svar, vad som håller på att ske och vad som skall hända i fortsättningen. Jag har funderat över hur människorna upplever dessa förändringar. I det sammanhanget skall jag tillåta mig, herr talman, att föredra en liten versifierad berättelse från Svenska Dagbladet fredagen den 9 november: han blev en annan människa, förbytt och såsom ny.

Och uti Femlingdundra by där bor det ingen alls.

Jag är den förste att hålla med om att lantbrevbäringen för landsbygdens vidkommande har inneburit en väsentligt förbättrad postservice i det avgjort övervägande antalet fall. Jag kan avslöja att jag i min ungdom då och då vikarierade som lantbrevbärare och alltså personligen har en viss erfarenhet av hur brevbäringen fungerar. Men självfallet är ändå, som Eric Carlsson påpekat i en tidigare debatt i dessa frågor, en viss närhet för människorna till de fasta postanstalterna ett önskemål. Herr statsrådet säger i sitt svar att det ofta har ”uppfattats som positivt att få det egna kommunnamnet eller namnet på kommunens huvudort i postadressen för både företag och enskilda”. Jag tvivlar inte på att man på kommunalkontoret kan ha den uppfattningen. Men om man t.ex. i min egen hemkommun Västervik skulle börja kalla Edsbruk för Västervik 2, Överum för Västervik 3, Odensviholm för Västervik 4 osv., tror jag att postadressen skulle förlora mycket av den lokaliserande effekt som måste ha avgörande betydelse i detta sammanhang. Det är därför anledning att, såsom jag tror att statsrådet innerst inne vill, verkligen i detta sammanhang lyssna till de enskilda människornas värderingar. Jag är därför tacksam över vad herr statsrådet sade den 12 april i ett svar på en enkel fråga från mig, nämligen att det skall iakttas försiktighet vid ändring av de nuvarande ortnamnen som postadresser. Särskilt vill jag understryka angelägenheten av att, om namnändringen möter starkt motstånd från de berörda postabonnenterna, en namnändring icke skall ske. Det är väl verkligen vad som har ägt rum i fallet Pixbo. I denna lilla tätort har 700 människor utttalat sig för bibehållande av Pixbo som adressort. Jag vill uttala den förhoppningen att det skall vara möjligt att lösa frågor av liknande slag. Beträffande informationen har jag begagnat mig av det mycket moderna uttrycket ”samråd” — vi har ju i denna församling genom lagstiftning skapat samrådsförfaranden i olika sammanhang, t.ex. när det gäller förhållandet mellan företaget och de anställda. Den samhälleliga postservicen kan väl betraktas som ett likartat område. Kunderna, de som betjänas genom postservicen, kan jämföras med de anställda eller dem som på annat sätt vill påverka ett företags sätt att utforma arbetsförhållandena. Därför har jag varit särskilt angelägen att framhålla det önskvärda i att man i det sammanhanget låter människorna komma till tals på ett tidigt stadium. Herr statsrådet nämnde i svaret att en särskild informationsbroschyr skulle kunna utlämnas. Jag skulle gärna vilja se en sådan; där kanske finns några konkreta exempel. I det fall som jag hittills sysslat med har jag inte fått någon uppgift om att någon särskild informationsbroschyr har skickats ut. Men jag tror att vad som är ännu mer väsentligt är att man, när tendenser till sådant här motstånd visar sig, på platsen organiserar en liten sammankomst, där någon från posten, någon från kommunen osv. kan närvara och där människorna får tillfälle att ge sin mening till känna. Herr talman! Allra sist vill jag understryka den synpunkt som många har i det här sammanhanget, nämligen att vi i den moderna dataåldern med dess mer eller mindre avancerade nummerkoder riskerar att förlora vår identitet. Många gånger kan det ju bli fråga om det. Jag skall bara ta som exempel det sätt att beteckna varandra som vi använder i Sveriges riksdag. Det är inte så rasande ovanligt att man har ett ortnamn kombinerat med sitt namn; det var regel i andra kammaren och är det också här. ”Herr Carlsson i Vikmanshyttan” är ett begrepp som måste ses i ett sammanhang, och om postadressen Vikmanshyttan försvinner och blir Hedemora i stället är det nästan som ett namnbyte. Det kan vara anledning att offra litet grand på sådana här, kanske inte så rationella men känslomässigt ytterst värdefulla, synpunkter som människor kan ha. Herr talman! Med det anförda ber jag än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Svanström talade som avslutning om risken för att vi inte skulle kunna säga ”Carlsson i Vikmanshyttan” i framtiden. Jag utesluter varje som helst sådan risk, för om det är svårt för postverket att ändra Vikmanshyttan till Hedemora torde det vara helt omöjligt att övertyga kammaren om att den bör sluta att säga ”Carlsson i Vikmanshyttan”. Men till sakfrågorna! Jag tror inte att herr Svanström överdriver i de här frågorna. Det visas kanske bäst av alla de uppvaktningar just i sådana här ärenden som jag får. Man reser nog inte från avlägsna delar av landet till Stockholm bara för att få göra den resan, utan i de fall där sådana uppvaktningar görs finns det oftast en mycket bred opinion bakom. Jag skulle, om vi hade haft mer tid, ha kunnat exemplifiera. det bara för att bevisa ett påstående som herr Svanström helt torde ansluta sig till, men det är onödigt. Det är säkert att man får ta det här på fullt allvar. Sedan det är sagt återstår närmast att nämna att vi kommer — vilket herr Svanström också tangerade — att bli kvar i en kollision med de, skall vi kalla dem nyttigare, metoder som skall användas för att man snabbt och effektivt skall kunna föra ut postala tjänster till människorna. Postverket inför naturligtvis inte de här anordningarna för sitt höga nöjes skull, utan hela tiden ligger i bottnen tanken att man skall kunna effektivisera postarbetet till båtnad för postverkets kunder, som ju är hela svenska folket. Där uppstår en kollision, som herr Svanström nyss beskrev på ett enkelt och riktigt sätt. Frågan är då var någonstans den minsta gemensamma nämnaren kan finnas, den som vi alla kan vara mest nöjda med — eller kanske vi skall säga: minst missnöjda med.

I fråga om det svar jag har lämnat till herr Svanström i dag och som, på grund av att frågan haft interpellationens form, är fylligare än vad vi senast kunde diskutera, tycker jag mig ändå själv kunna säga som en kommentar att det rakt igenom pekar på ansträngningar att öka postens ambitioner i dessa sammanhang. Jag skall inte detaljerat gå in på de exempel som herr Svanström tar upp i sin interpellation — de är alla intressanta. Men herr Svanström nämnde Pixbo i det område herr Svanström själv kommer ifrån, och det kan vara värt att säga något om det som ett typiskt exempel. Det har alltså föreslagits att Pixbo skall ändras till Mölnlycke 2. Frågan ligger hos mig just nu, och jag skall naturligtvis därför inte ta upp någon sakdiskussion. Men det finns ändå vissa ting att säga härom som är ganska belysande för hela detta spörsmål. Namnändringen hade skett innan jag besvarade den enkla frågan i våras och genomfördes av postverket sedan invånarna i Pixbo inte hade utnyttjat möjligheten att besvära sig hos Kungl. Maj:t trots uppmaning från postverket att göra det, vilket är värt att observera. Postverket sade alltså innan man fattade beslutet: Skall ni inte överklaga när ni nu har den rätten? Invånarna gjorde inte det. I det läget tycker jag att en viss korrigering av vad herr Svanström nyss sade här, att man icke tog hänsyn till invånarna i Pixbo, ändå är på sin plats. Herr Svanström säger i sin interpellation att namnet Pixbo är från 1540 och att det är väsentligt att man får ha kvar gamla hävdvunna ortnamn. På den punkten är vi som sagt helt överens, och just Pixbo är ett bra exempel på att ortnamn lever kvar trots att de inte alltid är postadresser. Pixbo är nämligen som postal ortsadress ett av de nyare namnen i Sverige och blev postadress först i mitten på 1940-talet. Tidigare hade man postadressen Göteborg och dessförinnan Mölndal. Men namnet har alltså funnits sedan 1540. Med detta har jag bara velat konstatera att det inte alltid behöver vara så att den postala adressen från första början har följt en plats, trots att platsen i fråga är väl känd långt utanför den egna ortsgränsen. Detta är inte något försök att polemisera och få fram en annan uppfattning i själva grundfrågan. Jag vill till sist återigen upprepa att försiktighet skall och kommer att iakttas i fortsättningen vid namnändringar. Men jag hoppas att herr Svanström kan ge mig rätt så långt som att det kan finnas exempel, även framgent, där det kan vara både riktigt och rimligt att man gör en förändring. Den skall då ske utifrån de förutsättningar och på det sätt jag har angivit i mitt interpellationssvar. Det skall alltså finnas en möjlighet till insyn från kommuninvånare, kommuner och alla intressenter — industrier och andra — så att när beslutet väl är fattat, sedan överklagande kan ha skett till Kungl. Maj:t osv., frågan skall vara prövad så grundligt att man skall kunna se varandra i ögonen och säga att längre än så här har man inte kunnat komma, men man har gett alla möjligheter till insyn.
Herr talman! Jag är på det klara med att det i framtiden alltid kommer att föreligga fall då man måste göra förändringar på grund av de ändringar i boende och andra avseenden som alltid sker. Det som jag gärna skulle vilja efterlysa och som jag inte ens har fått veta något om i statsrådets andra positiva svar är att vi kunde hitta någon teknisk lösning, som via nummerkod eller på annat sätt gör det möjligt att behålla ortnamnen i sådana fall där särskilt stark känsla uttalas för ett bibehållande. Beträffande Pixbo var det väl på det sättet att man kom för sent i gång med opinionen, men sedan den så småningom vaknat har den varit mycket intensiv. Det ger mig, herr talman, anledning att fråga om man inte trots allt kan utsträcka tiden litet i sådana här fall. Just nu föreligger det ändå, om jag förstått statsrådet rätt, ett överklagande. Jag skall inte fresta kammarens och herr talmannens tålamod ytterligare. Vi får väl en eller annan möjlighet att återkomma till detta ärende. Det är mycket som förenar statsrådets och mina synpunkter. Vi skall gå försiktigt fram, vi skall ta hänsyn till kommuner och företag och till opinioner bland allmänheten i dessa sammanhang för att på det sättet komma fram till bästa möjliga lösning.
Herr talman! Jag kan inte ge något svar på frågan om möjligheterna att hitta en teknisk formel eller en teknisk lösning för att behålla hävdvunna ortnamn i framtiden. Vi kanske inte ens skall krångla till saken på det sättet, herr Svanström, utan vi säger att tekniken får väl bestå i att vi beslutar oss för att en ändring icke skall ske i de fall vi tycker så.

Såvitt jag förstår tar inte bara den andra utan också den första frågan sikte på de statsanställdas pensionsvillkor. Dessa kan bli föremål för avtal, men som bekant har något pensionsavtal inte träffats än. I avvaktan på ett sådant avtal gäller fortfarande statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Enligt vad där stadgas skall beviljade pensioner ändras i den mån Kungl. Maj:t och riksdagen beslutar om detta. Det är dock förutsatt att ett sådant beslut skall föregås av överläggningar med personalorganisationerna. Sådana överläggningar har regelmässigt ägt rum i samband med de ordinarie löneförhandlingarna. De ingår också som en delfråga i de redan påbörjade förhandlingarna mellan avtalsverket och organisationerna om de statsanställdas förmåner fr.o.m. nästa år. Resultatet av dessa förhandlingar kommer i sinom tid att föreläggas riksdagens lönedelegation för godkännande. Mot den bakgrund, för vilken jag här redogjort, blir mitt svar på de två första frågorna att jag inte är beredd att nu vidta åtgärder eller göra uttalanden som kan påverka förhandlingarna mellan avtalsverket och personalorganisationerna. Beträffande den tredje frågan vill jag påpeka att 1972 års skatteutredning — där fru Nettelbrandt är ledamot — den 2 juni 1972 och den 12 oktober 1973 fått tilläggsdirektiv att särskilt beakta folkpensionärernas och övriga låginkomsttagares skatteförhållanden. När utredningen har redovisat resultatet av sitt arbete kommer regeringen att ta ställning till vilka förbättringar som bör genomföras i detta hänseende.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret på min interpellation. Dess värre ger svaret knappast någon allsidig belysning av de frågeställningar jag har aktualiserat. Det förefaller mig som om statsrådet Löfberg har ansett att problemen bör avfärdas med att det rör sig om avtalsfrågor. Låt mig då säga att det är mig helt främmande att här i riksdagen aktualisera förhandlingsfrågor, och detta av två skäl. Dels har jag den mycket bestämda principiella uppfattningen att det ligger ett stort värde i en fri förhandlingsrätt — då menar jag också en rätt att vidta fullständiga fackliga åtgärder — och dels har vi mycket skickliga förhandlare och ansvarsfulla organisationer som kan sköta de frågorna. Men just pensionärerna har ännu inte någon förhandlingsrätt. I interpellationen talas det också betecknande nog om överläggningar. En motion av folkpartisten Sven Gustafson i Göteborg m.fl. ledde redan 1967 till att riksdagen då hemställde om en utredning. Ännu 6 1/2 år därefter saknar pensionärerna förhandlingsrätt, och det är enligt min mening en alltför långsam behandling från regeringens sida. Den visar inte mycket intresse för pensionärernas fackliga rättigheter. Dessutom vill jag till statsrådet Löfberg säga att de frågor som jag har tagit upp rör helt andra och vidare ting än vad som kommer upp till behandling vid överläggningar.

Jag tycker det kan vara av intresse att se på hur inkomstutvecklingen har varit för pensionärerna. Samordningen mellan statspension och folkpension kan jag inte underlåta att nämna. Den är en nagel i ögat på många statspensionärer och får alltmer förödande betydelse för deras del. Vidare har inflationsutvecklingen naturligtvis drabbat statspensionärerna, liksom den har drabbat hela vårt samhälle. Hårda marginalskatter och avtrappningen av de kommunala bostadstilläggen har tillsammans lett till att det praktiskt taget inte blir någonting kvar för många av dem. Jag kan säga — för att här ta ett exempel — att från 1968 har konsumentprisindex ökat med ungefär 33 procent. Ingen statspensionär har varit kompenserad för dyrtiden. Inte ens i de lägre inkomstgrupperna har krontalen räckt till för det. Många har t.o.m. under denna tid haft en utveckling på bara ca 10 procent. Jag vill också nämna att det finns livräntebelopp som har stått helt stilla och där vederbörande inte har varit kompenserad på minsta sätt. För dem som har pensioner från SPP, Kooperationens pensionsanstalt, från ATP-systemet eller från större arbetsgivare med eget pensionssystem har dyrtidskompensationen varit en helt annan än för statstjänarna. Vad skatterna beträffar säger statsrådet Löfberg mycket riktigt att den frågan ligger i 1972 års skatteutredning. Javisst. Där håller vi på med den frågan, och jag är glad över att den äntligen har kommit upp till allvarlig prövning. Men det är alldeles för optimistiskt att fördenskull vara säker på att det kommer att bli ett positivt resultat för de berördas del. Att regeringen kommer att ta ställning till utredningens betänkande är tacknämligt, men det är ju inte någon garanti. Regeringen har tidigare tagit ställning till betänkanden från olika utredningar eller lagt handlingarna i byrålådan utan att ta ställning till dem. Regeringen har också gått emot utredningar som har presenterat sina betänkanden, och regeringen har vidtagit åtgärder — det har skett i år — helt vid sidan om de tankegångar som finns företrädda i utredningarna. Regeringen har struntat i mycket enhälliga utredningsresultat. Skatteutredningen som sådan var regeringen helt emot. Dessutom var regeringen emot att man i skatteutredningen, när den äntligen tillkom, tog upp frågan om pensionärernas beskattning. Det var först efter krav och omröstningar här i riksdagen som regeringen tvingades skriva nya direktiv på den punkten. Jag har under många år tagit upp just pensionärernas beskattning. Sven Wedén, den tidigare folkpartiledaren, var en av de enträgnaste när det gällde att driva dessa krav. När jag för flera år sedan började ta upp dessa frågor var faktiskt marginalbelastningen ungefär 150 procent för stora grupper av pensionärerna. Det betydde att det blev ett rent minus på 50 öre för varje ny krona som många pensionärer tjänade. Nu är den ”bara” 90 procent för stora grupper. Men det är faktiskt allvarligt nog. Mycket stora grupper bland dem som har sidoinkomster på mellan 4 000 och 13000 kronor får en marginalbelastning på mellan 90 och 93 procent, om man tar hänsyn till både bostadstilläggen och skatten. Det är icke tillfredsställande. Det är enligt min mening allvarligt att detta har fått fortgå så länge som det har. En god arbetsgivare har i alla tider sörjt för sina tidigare anställda. Om därför staten tillnärmelsevis skall leva upp till den gamla rollen som mönsterarbetsgivare har den ett ansvar också för sina pensionärer. Och det ansvaret finns alldeles oavsett vilka ämnen som är föremål för förhandlingar eller överläggningar. Alldeles särskilt gäller detta när samma arbetsgivare också har ansvaret på skattesidan och på den sociala sidan, alltså när det gäller bostadstilläggen, och när det gäller att träffa sådana toppuppgörelser som jag förut har berört. Just toppuppgörelsen ledde till att de som var i aktiv tjänst fick I 500 kronor mindre på skattsedeln. Men i stället blir det mindre för dem i löneförhandlingarna. Enligt regeringens bestämda förutsättningar blev detta klart utsagt vid uppgörelsen. Därmed blir det också en mindre ökning för pensionärerna. Nog finns det, herr talman, mot denna bakgrund anledning att för pensionärernas del utveckla några framtidsperspektiv, där man ser statspensionärernas framtida situation i belysning av samtliga dessa olika områden och där man inte tar upp varje fråga för sig. I verkligheten hänger de ihop. Jag vill, herr talman, stryka under att jag inte ämnar göra någonting som påverkar de direkta överläggningarna. Men här gäller det helhetsbilden för pensionärernas del. Jag kan försäkra statsrådet Löfberg att det i statspensionärernas led finns en stor oro för vart de är på väg. Jag tycket att det skulle vara av värde om statsrådet Löfberg något ville stilla den oron genom att tala om hur han som ansvarig företrädare för regeringen på detta område har tänkt se till att deras situation bevakas på ett bättre sätt än hittills.
Herr talman! För pensionärernas villkor ömmar vi väl alla här i riksdagen, och alla är vi väl besjälade av en vilja och en ambition att göra det så bra som över huvud taget är möjligt för våra pensionärer. Detta uttalande inkluderar givetvis också statspensionärerna. På den punkten tror jag att fru Nettelbrandt och jag är helt överens, om det nu var ett sådant uttalande fru Nettelbrandt efterlyste. Så långt sträcker sig enigheten, men tydligen inte längre. Fru Nettelbrandt säger att hon är helt främmande för att ta upp och behandla avtalsfrågor här i riksdagens plena. Jag tar gärna fasta på det uttalandet, men mot den bakgrunden förvånar det mig att hon ändå tar upp frågor här som de facto är förhandlingsbara, även om man formellt ännu inte träffat något avtal. Fru Nettelbrandt bör med sin fackliga bakgrund veta att de fackliga organisationerna är ytterst känsliga för inblandning i vad de betraktar som förhandlingsfrågor. Därför brukar vi här i riksdagen hålla en ganska strikt linje när det gäller förhandlingsfrågor — dem tar vi inte upp här. Sedan vi fick förhandlingsrättsreformen 1965 har vi hållit ganska strikt på den ståndpunkten, och jag tycker det är en god princip. Det har skett ett och annat övertramp — eller vad man skall kalla det — men riksdagen har i stort sett i stor enighet tillbakavisat försök från enskilda motionärers sida att få riksdagen in pleno att uttala sig i förhandlingsfrågor. Senast skedde det faktiskt för bara några veckor sedan. Några av fru Nettelbrandts partivänner hade tagit upp just statspensionärernas villkor i motioner. Dessa motionskrav tillbakavisades av ett enhälligt inrikesutskott. Även fru Nettelbrandts partivänner i inrikesutskottet stödde således uppfattningen att det här var att betrakta som förhandlingsfrågor och skulle behandlas i den ordning som vi har lagt fast för förhandlingsfrågornas behandling. Det förvånar mig mycket att fru Nettelbrandt, trots att hon tydligen delar denna min principiella uppfattning, tar upp statspensionärernas villkor på det sätt som hon här har gjort. Fru Nettelbrandt var inne på en annan fråga, som för övrigt riksdagen också behandlade samtidigt med de motioner jag nyss hänvisade till, nämligen frågan om pensionärernas förhandlingsrätt. När man i det här sammanhanget talar om pensionärernas förhandlingsrätt avser man inte att pensionärerna liksom hittills skall företrädas av huvudorganisationerna utan att pensionärerna skall få en särskild förhandlingsrätt. Den frågan har varit föremål för många långa diskussioner, och en utredning har grubblat på den. Den sakkunnige har inte funnit anledning att föreslå förhandlingsrätt för rena pensionärsorganisationer, och det betänkande som nu ligger i inrikesdepartementet för behandling kommer att tas upp i samband med resultatet av arbetsrättskommitténs arbete. Detta meddelades i riksdagen i anslutning till debatten om de tidigare nämnda motionerna — och jag kan härvidlag hänvisa till utskottsbetänkandet — men jag har trots det velat upprepa vad som då anfördes. Det finns inte någon ambition att förhala lösningen av den här frågan, utan det är besvärligt rent konstitutionellt att avgöra om pensionärsorganisationen skall få förhandlingsrätt. Men frågan kommer alltså att tas upp i samband med resultatet av arbetsrättskommitténs arbete. Fru Nettelbrandt efterlyste en samlad syn på pensionärernas situation just nu. Tydligen tror hon inte att huvudorganisationerna i sina förhandlingar kommer att driva pensionärernas villkor och pensionärer nas sak tillräckligt hårt. Jag tror inte att vi här i riksdagen skall på det — Nr 149 viset sätta oss på organisationerna eller överta deras roll. Jag vill erinra fru Fredagen den Nettelbrandt om att inför årets förhandlingar har, såsom jag nämner i 7 december 1973 mitt interpellationssvar, organisationerna framlagt bestämda krav på förbättring av statspensionärernas villkor. Det borgar för att pensionärernas sak i dessa förhandlingar inte kommer att bli bortglömd. Jag har här i min hand tidningen Statsanställd, som redogör för kraven från SF och TCO-S inför den nyligen igångsatta avtalsrörelsen.

samt att medel utöver ramvärdet ställs till förfogande för särskilda insatser, bl.a. för äldre pensionärer och pensionärer som har särskild eftersläpning. Fru Nettelbrandt, det är som jag sade väl sörjt för att statspensionärernas sak inte skall bli bortglömd i den förhandling som nyligen inletts.
Herr talman! Jag har sett det där uttalandet, så jag är inte okunnig om det, men sex och ett halvt år är en lång tid. Vad jag ville betona var att man inte visat ett alltför aktivt engagemang i de frågorna. Statsrådet Löfberg säger att vi väl alla ömmar för pensionärernas villkor. Gäller det också regeringen, anser jag att det i så fall tyder på oförmåga, och det hade jag inte tänkt beskylla regeringen för. Eller tycker statsrådet Löfberg att behandlingen av deras inkomster med avseende på skatteoch bostadstilläggen vittnar om något aktivt intresse för pensionärernas situation, då de fått 150 procents minskning eller, som för närvarande, upp till 93 procents minskning i ett stort antal fall? Jag tycker det är helt oacceptabelt att detta fortgår år efter år utan att man tar itu med det och t.o.m. i det längsta vägrar att ta upp de här frågorna när det begärs utredning. Sedan talar statsrådet Löfberg om att han håller hårt och strikt på att det skall vara en fri förhandlingsrätt. Det var tur att han lade till att det har skett ett och annat övertramp. Någonting sådant hörde jag verkligen inte år 1971, när regeringen så rejält klampade in på förhandlingsområdet! Jag tror verkligen, herr talman, att de fackliga organisationerna har både intresse och förmåga att hårt driva pensionärernas sak. Jag har redan inledningsvis sagt detta, och jag tänker inte upprepa det. Jag vet att där, förutom den skicklighet som jag talade om, också finns ett intresse att i lojalitetens namn ta sig an de här frågorna. Jag är inte tveksam på den punkten, men det här med skatterna och bostadstilläggen är väl ändå, statsrådet Löfberg, inte någon förhandlingsfråga? Om vi i Sverige skall ha en inkomstpolitik av det slag som vi har påbörjat under detta år genom regeringens toppuppgörelse, det är inte heller någon förhandlingsfråga. 113 Visserligen var på ett mycket ytligt topplan organisationerna inblandade, men det är väl ingen som har velat göra gällande att det var en förhandling i vanlig mening. Det är ur många synvinklar en betydelsefull fråga. Jag tänker inte på detta enbart ur allmändemokratisk synvinkel, jag tänker inte bara på de enskilda människornas möjligheter att både fackligt och politiskt göra sin röst hörd för att påverka resultatet av sådana uppgörelser, utan jag tänker på vilka direkta effekter detta får för den enskilde pensionären. Herr talmannen är inte glad åt upprepningar vid den här tidpunkten, när vi redan i kammaren är så pressade, men jag vill än en gång säga att herr statsrådet ändå måste se på den samlade situationen för statspensionärerna. Jag vill fråga statsrådet: Anser statsrådet, när man tar dessa frågor tillsammans, att den utveckling som vi har haft under de senaste åren för statspensionärernas del är tillfredsställande ur arbetsgivarsynpunkt?
Herr talman! Fru Nettelbrandt tycks nu lämna positionerna när det gäller statspensionärerna. Hon tror på att organisationerna har vilja och kraft att driva dessa frågor i förhandlingar. Det är bra, då kan vi föra undan denna stora fråga ur debatten. Det var ju dessa två stora frågor fru Nettelbrandt tog upp. Är vi nu överens om att riksdagen inte skall leverera några pekpinnar till förhandlarna och att jag inte skall göra uttalanden som binder förhandlarna, då är det bra. Det är den vinst vi har fått ut av den här debatten.

Nu är det inte riktigt. Regeringen har vid åtskilliga tillfällen lagt fram förslag i riksdagen som har avsevärt förbättrat pensionärernas villkor och också ständigt uppmärksammat frågan om marginaleffekterna och sidoinkomsterna, som är vad fru Nettelbrandt nu till sist har kvar i sitt bagage. Jag håller gärna med om att frågan om skatterna, bostadstilläggen och marginaleffekterna inte är någon förhandlingsfråga. Det har jag aldrig gjort gällande, utan i det stycket hänvisar jag till den utredning, som fru Nettelbrandt själv är ledamot av och där hon har alla möjligheter att påverka de förslag som så småningom kommer på bordet och som vi då får diskutera. Det vore helt oriktigt av mig att i det läget göra några bestämda uttalanden om hur vi skall agera i den frågan. Det får vi väl ändå, fru Nettelbrandt, vänta med tills materialet ligger på bordet. Finansministern har ju också påskyndat utredningen, så vi skall väl inte behöva vänta så länge på resultatet.
Herr talman! Herr statsrådet säger att regeringen vid åtskilliga tillfällen har förbättrat pensionärernas situation. Det har allt suttit hårt inne! Jag vet inte om herr statsrådet Löfberg ens var med i kammaren när Nr 149 riksdagen första gången beslöt att beställa en utredning om dessa frågor. Fredagen den Men finansministern och regeringen behagade inte efterkomma detta 7 december 1973 beslut. Man väntade tills ett par år hade gått, och ytterligare ett beslut hade fattats i samma fråga innan något hände. Något aktivt engagemang i dessa frågor har inte funnits från regeringens sida, utan regeringen har hela tiden fått drivas på. Det är därför jag också anser att statsrådet Löfbergs stöd på alla dessa punkter är i hög grad önskvärt, om vi skall vara säkra på att nå en positiv lösning för pensionärernas del.

På den punkten har statsrådet Löfberg inte sagt något. Om statsrådet fortfarande tror att jag skulle vilja gå in i förhandlingarna, ber jag honom att i protokollet läsa mitt första inlägg.
Herr talman Vid denna sena timme skall jag bara mycket kort göra ytterligare några påpekanden i anslutning till fru Nettelbrandts senaste inlägg. Vi kommer väl aldrig överens om vilken som varit mest aktiv och engagerad när det gäller pensionärernas villkor. Det är ett ganska fruktlöst sätt att föra en debatt att peka på vad det ena partiet gjort i olika sammanhang — då kom folkpartiet med det initiativet och sedan drev folkpartiet regeringen till det och det. Jag tycker att vi i denna sena timme kan avstå från en sådan ganska fruktlös debatt. Regeringen har aktivt varit engagerad för pensionärernas villkor. Det slår jag än en gång fast och det ger jag inte avkall på. Sedan säger fru Nettelbrandt att jag ändå inte levererat något uttalande om huruvida jag är nöjd med den utveckling som ägt rum beträffande pensionärernas villkor. Såvitt jag kan förstå syftar hon på den totala utvecklingen, således inte bara på statspensionärernas situation utan också på utvecklingen vad gäller bostadstillägg, marginalskatter och sådant. Jag vill inte göra något bestämt uttalande på den punkten just därför att en så stor bit av detta ligger inom förhandlingsområdet. Det vore lika orimligt av mig att här i riksdagen uttala, att jag tycker att en viss grupp på vårt stora område haft en oförmånlig löneutveckling, som att göra ett uttalande av de slag som fru Nettelbrandt vill att jag skall göra. Det är frågor — jag understryker det än en gång — som är föremål för förhandlingar och där jag inte i riksdagen vill göra några uttalanden som skulle uppfattas som pekpinnar eller som skulle binda förhandlarna.
Herr talman! Om man vid något tillfälle finner att en privat arbetsgivare inte tar väl hand om de anställda eller sina gamla trotjänare, avfärdar man inte den kritiken med att det föreligger en fri förhandlingsrätt och att arbetsgivaren därför inte har ansvar. Jag tycker att man på 115 samma sätt har rätt att ställa krav även på en statlig arbetsgivare.
Herr talman! Vi känner att vi har ett stort ansvar, fru Nettelbrandt, för våra anställda och det tar sig uttryck i en mycket progressiv personalpolitik. Det uttalandet inkluderar givetvis också statspensionärerna.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. Jag skall inte dölja att det förefaller mig i hög grad förvånande. Jag skall göra den välvilliga tolkningen att det beror på att civilministern är så färsk i sitt ämbete. För vore det lika svårt för ny teknologi att göra sig gällande på alla områden i samhället som det tycks vara i civildepartementet, då skulle samhällsutvecklingens allmänna rörelsetakt vara högst blygsam. I november 1968 interpellerade herr Lorentzon, och statsrådet redogör för vissa försök med bark som oljebekämpningsmedel vilka utförts ungefär vid den tiden. Statsrådet konstaterar att barken då visat god absorptionsförmåga. Barken låg dock enligt undersökarna djupt i vattnet och sjönk till viss del. Dessa fyra äå fem år gamla rapporter, som utgör civilministerns bedömningsunderlag, är uppenbarligen en förklaring till hans relativt svala intresse för vidare experiment med bark i statlig regi. Denna hans hållning är enligt min bestämda mening oförsvarlig och ohållbar. De experiment som gjordes 1968 och 1969 skedde med bark av helt annat slag än den min interpellation gällde. Vid dessa gamla experiment användes furubark med en fuktighetsgrad av 40—50 procent. Den naturliga fuktigheten i sådan bark är 50—60 procent. Det var alltså inte fråga om bark som behandlats i någon större utsträckning i jämförelse med sitt naturliga tillstånd. Det medel som jag däremot refererat till är malen bark som torkats till en fuktighetsgrad av 15—18 procent. Processtekniken är en helt annan i dag än för fem år sedan. Detta gäller även granuleringen av barken. Det medel jag refererat till är följaktligen lättflytande, ligger icke lågt i vattnet och har ingen tendens att sjunka. Dess absorbtionsförmåga är inte endast god utan mycket stor, vilket borde säga sig självt, om man betänker skillnaden mellan fuktighetsgraden 15 procent och 40—50 procent. De numera något ålderstigna försök som statsrådet blivit underrättad om saknar uppenbarligen relevans till den fråga jag väckt. De utgör framför allt inget som helst argument för att inte göra statliga fältexperiment med den torkade furubark som används i dag. När herr civilministern år 1973 söker skaffa sig en bild t.ex. av kommunsammanläggningsreformens genomförande från dagens ståndpunkt, så tror jag inte att han i sitt departement skulle stödja sig på rapporter om hur det såg ut i kommunblocken år 1968. Han skulle då få en mycket märklig föreställning om läget. Lika litet värde har experiment från 1968 för dagens bedömning av torkad furubark som bekämpningsmedel. Det är fråga om två helt olika produkter. Detta illustrerar på ett slående sätt just hur svårt ny teknologi ofta har att bli känd och tränga igenom på grund av byråkratins fixerade föreställningar eller direkta okunnighet. Detta är inte civilministerns fel. Jag vet att han har begärt in upplysningar från olika myndigheter om barken. Det hade varit dessa myndigheters skyldighet att känna till och meddela ministern om utvecklingen efter 1968-1969 och om dagens situation. Det har de uppenbarligen inte gjort. Och skälet är helt enkelt det att dessa myndigheter inte brytt sig om att följa utvecklingen. De har inte brytt sig om att ta reda på hur dagens malna bark, som är torkad ner till 15 procents fuktighet, reagerar i samband med oljebekämpning. De har med andra ord sedan 1969 inte gjort någonting i saken. Jag har mig nämligen bekant att varken de myndigheter som utfört nämnda prov eller generaltullstyrelsen eller den speciella forskningsgrupp statsrådet nämner någonsin efter 1969 varit i kontakt med dem som använder eller tillverkar den torkade barken. Detta är ingen bra grund för civilministerns ovilja att göra experiment. Hans underordnade myndigheter har inte informerat honom om verkligheten. Vad som på senaste åren hänt är bl.a. att ett flertal brandkårer med framgång använder torkad bark i sitt arbete. Korsnäs-Marma använder i sin oljebekämpning uteslutande torkad bark. Sandvikens Jernverk använder likaledes bark vid all spilloljebekämpning. Det har bl.a. medfört att man för första gången kan tillvarata all spillolja. I stället för att med hjälp av dispergeringsmedel och lösning spola ner den i avloppen kan den nu eldas upp tillsammans med barken. På den punkten har barken för övrigt bättre egenskaper än absortionsmedel av vissa andra slag. För ett par dagar sedan bekämpades med stor framgång ett bensinutsläpp vid Fredriksskans av brandkåren i Gävle med hjälp av torkad bark. De prov som görs vid statens järnvägar och till vilka ministern refererar har tillkommit inte på någon myndighets initiativ utan genom kontakt från den firma som tillverkar barken. Proven syftar enbart till att undersöka medlens användbarhet för SJ:s speciella behov. Det har nämligen visat sig att nu använda medel för upptagande av olja vid bangårdsanläggningar är alltför genomsläppliga. Även då det gäller frågan om dispergeringsmedlen intar statsrådet en passiv attityd. Han menar att dispergeringsmetoden bör användas restriktivt och att detta skulle vara innebörden i gällande bestämmelser. Också här fruktar jag att statsrådet inte blivit helt rätt informerad. Hans anvisningar kanske är bra men om jag inte är felunderrättad, utgör dispergeringsmedlen alltjämt det vanligaste medlet vid oljebekämpning till sjöss, i all synnerhet inom tullverket. Senast i förra veckan kritiserade fiskeristyrelsen dispergeringsmedlens verkningar på havets flora och fauna. Man framhöll vikten av att andra bekämpningsmetoder utvecklades. Såvitt jag vet är sedan någon tid dispergeringsmedel förbjudna i Danmark, där man också visat stort intresse för den svenska barken. Det är därför knappast så, som statsrådet gör gällande, att dispergeringsmetoden ”måste” tillgripas i en del fall. Olja på havsytan gör i sig själv ingen skada. Den gör skada bara när den i upplöst tillstånd sjunker eller när den når stränder. Det är därför ett helt förkastligt tänkande att i någon situation använda dispergeringsmedel. Oljan skadar havsvärlden och särskilt bottenfloran. När den så småningom frigör sig från bekämpningsmedlet, flyter den upp någon annanstans. Hela situationen gör att departementet inte rimligen kan skjuta saken ifrån sig. Det går inte att här hänvisa till att generaltullstyrelsen uppmärksamt följer utvecklingsarbetet beträffande olika bekämpningsmedel. För det första är detta, milt uttryckt, en sanning med modifikation, eftersom styrelsen veterligen inte alls följt produktutvecklingen beträffande barken. För det andra är det ingen hemlighet att man av bekvämlighetsskäl inom tullväsendet har haft en påtaglig förkärlek för dispergeringsmedel, med vars hjälp man låter oljan sjunka till botten och på så sätt slipper det något omständliga och ibland smutsiga arbetet med att ta hand om den på ett från miljösynpunkt försvarbart sätt. Det vore här helt oriktigt att överlämna denna viktiga fråga åt underordnade myndigheter. Departementet bör se till att dessa — vilket alla underordnade instanser under de senaste åren underlåtit — skaffar sig korrekta, tidsenliga kunskaper om barkens egenskaper och användbarhet. Statsrådet förbigår den allt allvarligare frågan om oljeutsläppen till lands — dvs. läckor, utspolning via verkstäder, industrier och bensinstationer. Härvid används ofta olika medel för att upplösa oljan och tillsammans med medlet sedan spola ut den i avloppen. Detta är ett allvarligt hygieniskt problem, som dessutom orsakar störningar i reningsprocessen. Även här vore åtgärder motiverade. Är det statsrådets mening, att man bör stoppa denna utspolning av olja i avloppssystemen? Med vilka åtgärder vill han i så fall nå resultat på området? Ytterligare en fråga. Jag har i min interpellation berört den torkade barkens till synes överraskande goda egenskaper som bekämpningsmedel gentemot fenol och diverse syror. Trots den senaste tidens allvarliga tillbud på detta område, trots de stora och ökande gifttransporterna genom tätorterna, berör statsrådet i sitt svar inte alls detta problem. Därför vill jag fråga statsrådet: Har statsrådet sig bekant om det finns något enda medel som effektivt kan bekämpa flytande fenol och om det finns en rimlig beredskap vid en sådan olycka? Om inte, är han beredd att i statlig regi låta testa den torkade barkens möjligheter i detta avseende? Om inte, vad svarar han de människor som dagligen löper risken att drabbas av de olyckor som kan inträffa vid hanteringen av sådana kvalificerade gifter? Statsrådet nämner, att de experiment jag redogör för inte utförts under förhållanden som medger bestämda slutsatser rörande barken. Nej, det gör de givetvis inte, och det har jag som framgår av interpellationen heller inte påstått. Men just detta borde ju vara skäl att göra kvalificerade fältexperiment i statlig regi under neutral vetenskaplig ledning. I stället drar statsrådet den rätt förbluffande slutsatsen att några statliga experiment inte är påkallade. Det är märkligt från rent logisk synpunkt. När man inte vet något, är det ju tvärtom ett skäl att ta reda på det. Det är ett märkligt svar även sakligt. Vad som skett i Danmark beträffande sådana experiment, borde ju inte vara omöjligt i dess grannland. Det är kanske naturligt, att ett statsråd i början av sin ämbetstid känner sig något tveksam inför sitt departementsområdes många olika frågor. Men den passivitet som interpellationssvaret ger uttryck för är icke försvarlig med hänsyn till de trängande problemen på området. Jag tror tvärtom att ett gott råd till en ny minister och till varje ny chef vore följande: Lita inte på underordnades informationer. Ta reda på saker och ting själv. Gå förbi byråkratins vattentäta skott. Se till att informationer och teknologi inte hindras från att komma fram och bli prövade. Var på vakt mot felaktiga informationer och mot likgiltighet och inkompetens. Den nye civilministern bör sätta fart på de ämbetsverk han är bas för. Han har möjligheter att på det här berörda området göra en förnyande insats. Att bli det statsråd som först tog itu med fenolproblemet och som avvärjde skadorna av olja på havets levande varelser — det vore en nyttig och värdig arbetsuppgift. Till sist ett speciellt argument för barken som bekämpningsmedel. Det importeras nu diverse medel, sockerrörsfibrer, krossad lera från USA, pimpsten från Tjeckoslovakien, vulkanaska från Västtyskland och andra mer eller mindre bisarra produkter. Det ligger furubark i stora högar överallt vid landets egna skogsindustrianläggningar. Den kan användas. Den kan ge arbete i av strukturarbetslöshet drabbade bygder. Det är en smula initiativ och en blygsam ekonomisk insats som behövs för att undersöka och experimentera.

Herr talman! I det här stycket, på vissa punkter, har jag en likartad uppfattning som Jörn Svensson. Jag har faktiskt haft förmånen att syssla med dessa saker i fem års tid, som en del av mitt jobb. Då hade jag till uppgift att försöka undersöka barkens användningsområden. Vi har i vårt land för närvarande ca 20 miljoner m? bark, som inte används för eldning annat än vid slakterier eller på andra områden i mindre omfattning utan som ligger vid sågverken till ingen nytta, eller eldas upp för kråkorna. Den skulle motsvara ungefär 1 miljon m? olja, om man tog vara på den. Dessa uppgifter skulle kunna passa in i den debatt vi haft tidigare i dag. Man använder barken också som isoleringsmedel i väggar, plattor och annat därför att den har ett mycket högt K-värde. Den har emellertid ändå inte fått erforderlig avsättning och man har stora mängder liggande. Den används på försök som isoleringsmedel till vägar, och man har även försökt använda den till banvallar för att därigenom slippa tjälskador. Dessa försök har även om de gått mycket bra varit sporadiska och man har inte fullföljt dem i tillräcklig grad. Barken används även för kompostering till jordbruksändamål.

Ofta tillgriper man inte enkla medel därför att de är alldeles för enkla. De medel, med vilka vårt eget land är tillgodosett, ligger alldeles för nära till hands för att använda. Det är synd att man inte använder sin förmåga att skapa maskinell utrustning för att därigenom kunna utnyttja barken, som har en förnämlig uppsugningsförmåga. När barken kommer i vatten är det riktigt att den så småningom sjunker, men då gör den heller ingen skada, eftersom den är ett naturmedel. Detta gäller om man inte i större utsträckning häver barken på samma ställe så att garvsyra bildas. Däremot är den som man också sett alldeles utmärkt för olja. Skaffar man utblåsningsinstrument för att sprida barken på vattnet och de insugningsinstrument som erfordras för att tillvarata den bark som tagit hand om oljan och som man sedan kan utnyttja för eldningsändamål, då är barken ett mycket gott medel. Inom en del industriföretag vet man detta. Därför tycker jag att den aktivitet som staten skall utöva för att stå samhället till tjänst inom det område där man möter olycksrisker, bör utökas för att vi skall kunna utnyttja våra egna tillgångar. Jag tycker inte, herr statsråd, att man gjort detta i tillräcklig grad, men denna lilla debatt kanske har fäst uppmärksamheten på saken.
Herr talman! På ett par punkter förvånar mig civilministern. Utan att ha nämnt det tidigare i sin interpellationstext — trots att detta skulle varit ett bra argument för honom — tar han nu fram en helt färsk rapport från naturvårdsverket, som skall stödja hans passiva inställning. Det förvånar mig, därför att mig veterligt — jag har skaffat noggranna underrättelser på den punkten — har icke heller representanter från naturvårdsverket varit i kontakt med dem som handhar och tillverkar den typ av bark som jag avser. Jag kan svårligen tänka mig att de under några omständigheter skulle ha kunnat prova den. Sedan åberopar civilministern återigen sprängämnesinspektionens experiment och säger att de skall ha avsett bark med 15—18 procents fuktighet. Men av interpellationstexten framgår att de experimenten ägt rum i mars 1968, och det är ju märkligt, för då fanns inte bark som var behandlad på det sättet. Den är resultatet av en senare teknik. Nåväl, jag skall inte förlänga debatten med att tvista om dessa detaljer. Jag tror mig dock, liksom herr Lothigius, kunna konstatera att det bland vederbörande myndigheter finns en viss grad av ovetskap om den utveckling som ägt rum, kanske också en viss grad av ovilja mot att pröva någonting nytt. Jag tror att det är en ganska farlig inställning, och det var detta jag försökte tala om för civilministern; även en hög chef måste ibland vara beredd att misstänka att de underordnade teknologerna och specialisterna kanske inte har så väl reda på sig i alla detaljer. En chef kan behöva ta ett eget initiativ, gå förbi specialisterna, eller sätta fart på dem för att ett initiativ skall komma fram. Det är särskilt intressant att nu erkännes att det icke finns något medel för bekämpning av flytande fenol. Är detta icke ett argument, herr civilminister, för att ta en okonventionell och inofficiell kontakt med brandförsvaret inom Korsnäs--Marma-koncernen för att ta del av dess erfarenheter och se till att en lämplig statlig myndighet ordnar fältexperimentverksamhet, som kan ge definitivt besked om barkens synbarligen mycket goda egenskaper på en lång rad områden?